Herr talman! Jo, jag talade om geografisk och yrkesmässig rörlighet. Jag tror att det är oerhört viktigt att människor i Sverige trots allt är beredda att ta de möjligheter som erbjuds, var de än befinner sig. Då får man inte vara så bunden, vare sig yrkesmässigt eller geografiskt, att man försätter sig själv i någon sorts karantän. Det är mycket oklokt, och det gagnar inte de enskilda människorna. Ja, det är nödvändigt att sänka arbetsgivaravgifterna och sänka kostnaderna för produktionen, men det löser inte problemen i deras helhet. Det är strukturella problem som har drabbat den svenska ekonomin och som vi lider av, och det är strukturella problem som har byggts upp under mycket lång tid. Det finns anledning att även i den här debatten erinra om Mona Sahlins uttalande i samband med krisuppgörelserna, dvs. att vi under 20 år har bedrivit en felaktig politik. Industriförbundet skriver i sin höstrapport om industrikrisen i Sverige att den ekonomiska stabiliseringspolitik som tidigare förts har skapat grundläggande strukturella fel i svensk ekonomi, som resulterat i att icke eller svagt konkurrensutsatta sektorer trängt ut industrin. Så har vi fått den största industriutslagningen i modern tid. Detta är ett av våra allra allvarligaste problem. Då behöver vi inte organisationer som Arbetslivsfonden, som sitter med sina 25 styrelser, besatta med politiker och fackliga representanter, som skall avgöra hur olika företag och offentlig förvaltning skall använda sina pengar. Det är inte den typen av politiska överbyggnader som Sverige behöver i dag. Tvärtom behöver vi en avreglering. Vi behöver öppna för nya ide er och infallsvinklar. Vi behöver öppna för en utveckling där företag och anställda kan jobba tillsammans och utveckla sina ide er, och där det lönar sig för dem att göra detta. Då krävs det att vi fortsätter att ta steg på den politiska väg som vi har börjat gå på. Vi befinner oss i det oerhört svåra dilemmat att vi på en gång måste lösa en strukturkris, en finansiell kris, en kostnadskris och en arbetslöshetskris, och vi måste samtidigt vända utvecklingen så att den blir positiv. Vi måste klara av de oerhört stora skulder som tidigare års politik har dragit på Sverige. Det är en oerhörd utmaning. Vi antar inte utmaningen att använda samma recept som har åstadkommit problemen. Vi måste ha den politik som den borgerliga regeringen har slagit in på.

Herr talman! Flyttlasspolitik, sade Hans Andersson. Det handlar inte om flyttlasspolitik - det handlar om att utveckla människor, ge människor möjligheter till utveckling, ge regioner möjligheter till utveckling, ge Sverige som en region i Europa möjligheter till utveckling. Det är dessa stora utmaningar vi står inför. Vi klarar inte detta med ofinansierade skattesänkningar, sade Hans Andersson. Vi måste minska de spärrar som finns för investeringar och företagande i den svenska ekonomin, och de spärrarna finns i allra högsta grad på skattepolitikens område. Det är de som hindrar tillkomsten av nya småföretag, och det är de som hindrar små företag att växa. Sådana spärrar måste självfallet avlägsnas. Men den typen av problem löser man inte heller, förlängningen innebär det att vi inte kommer att ha råd med ens den grundtrygghet som vi här i kammaren är helt eniga om att vi måste ha i ett civiliserat samhälle och som innebär att vi tar socialt ansvar för våra medmänniskor. Det kräver att kostnaderna hålls på en nivå som samhället orkar bära, och det gör de inte i dag - de har galopperat iväg. Därför måste vi göra ingrepp, och den politiken inleddes av den socialdemokratiska regeringen - jag ger gärna Socialdemokraterna det erkännandet - med ändringarna av kompensationen i sjukförsäkringssystemet och fortsätter nu med indragningen av två semesterdagar. Det är beklagligt att vi måste göra dessa saker. Det är vår förhoppning - vi förväntar oss det - att parterna på arbetsmarknaden tar sitt ansvar och ändrar avtalen rakt över, så att inte bara en grupp på arbetsmarknaden drabbas av den här typen av åtgärder. Det här är en börda som vi alla måste bära gemensamt. Det finns ingen väg runt det. Det är det som är den enda vägens politik: Vi måste lägga om kursen radikalt från spekulationsekonomi till en industripolitik för tillväxt, för riktiga arbeten.

Herr talman! Först skall jag be kammaren om ursäkt för att jag kom någon minut för sent till denna debatt, trots att jag närapå upprepade min gamla 400-meterstid på vägen hit till kammaren. Mina tidigare utskottskamrater har berört många frågor som behandlas i betänkandet. Jag vill för min del inleda med att säga att arbetets betydelse aldrig kan överskattas, och det oavsett om man utgår från den enskildes eller från samhällets utgångspunkter. Det är också lätt att i en djup lågkonjunktur med högt och växande budgetunderskott och hög arbetslöshet bli så fixerad vid dagens problem att man glömmer eller icke ser morgondagens möjligheter. Dagens problem är förvisso svåra. Ingen trodde 1989, när konjunkturen vek, att det skulle bli en så lång lågkonjunktur.

Nu tror jag för min del att den respekten efter det som nu har hänt är till fullo återupprättad och att det framöver inte så lätt kommer att uppstå liknande lägen. Det är bra när man ser på möjligheterna framöver. Det pågår i vårt land ett mycket intensivt arbete för att höja effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Tillsammans med vår flytande krona gör det att konkurrenskraften har förbättrats högst avsevärt på kort tid. Det är naturligtvis en grund att utgå från. En annan viktig sak i dag är att effektiviseringen oftast innebär att vinsterna av den långa datoriseringsperioden nu börjar tas hem. Den utvecklingen innebär också att många människor får ett vidgat arbetsinnehåll. Det pågår ett stort arbete ute i svenska företag och förvaltningar i syfte att förenkla arbetsorganisationen. Jag tror för min del att Sverige här är på väg att skapa sig en fördel framför många andra länder just genom att vi jobbar så intensivt med de här frågorna. Jag är ute i landet och reser en eller två dagar i veckan och får då alltid möta goda exempel på detta i företag och förvalningar. Där berättar personalen då för mig hur mycket av produktivitetsförbättringar och hur mycket av arbetsmiljö och trivsel det ligger i en sådan utveckling. Man blir faktiskt imponerad och får en tro på framtiden. Den här utvecklingen innebär många gånger att den gamla gränsen mellan arbetare och tjänstemän suddas ut. Det tror jag inte heller att vi skall sörja. Mycket talar för att vi i allt snabbare takt går mot ett arbetsliv där flertalet av medarbetarna får ett bredare och mer kvalificerat arbetsinnehåll. En annan sak som jag tror att vi är rätt eniga om är att Sverige nu är i ett läge där stora företag och stora offentliga verksamheter inte längre kan tillfredsställa behovet av nya jobb. Det krävs många nya jobb för att vi skall komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Därför har vi också anledning att på många händer verkligen arbeta för att skapa en stark framtidstro för småoch nyföretagande, för nya entreprenörer och för många småföretag som får tillbaka en framtidstro som gör att de återigen börjar anställa folk. Det är den typen av breddinsatser som behövs på vägen tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Egentligen är vår debatt enkel. Vi vill alla slå vakt om en god framtida välfärd. Det avgörs i mycket hög utsträckning av hur många som arbetar, hur mycket var och en arbetar och hur effektivt vi arbetar. Men också faktorer som närvaro, trivsel och arbetsmiljö är viktiga delar när vi skall skapa en bättre framtida välfärd. Jag vill här beröra närvaron något. Vi kan leka med tanken att vi i dag skulle ha samma höga frånvaro som vi hade under de värsta högkonjunkturåren. Om den frånvaron skulle ersättas med anställda skulle vi i dag ha ca 100 000 färre arbetslösa. Vi i denna kammare som har jobbat och jobbar med hälso och sjukvårdsfrågor vet att hälsoläget nu ser ungefär likadant ut som det har gjort tidigare. Vi kanske t.o.m. vet att i svåra tider när man tvingas bort från jobb kan hälsan vara sämre än i goda tider. Det här är i och för sig ett viktigt debattämne när vi skall ta tag i ett antal frågor som skall leda till att vi får balans i våra utrikesaffärer och i statens affärer. I den här debatten har man också tagit upp att Sverige är ett litet land. När det gäller nya uppfinningar och framsteg kommer mindre än en procent från vårt land. Detta är ganska viktigt att konstatera. Det gäller faktiskt att lära av andra. Det gäller att i stor utsträckning ta till vara erfarenheter som andra har gjort och omsätta dem i de svenska företagen och över huvud taget på den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att vi skall vara litet självkritiska. Vi har nämligen varit för oss själva litet för mycket under ett antal år när vi ansåg oss ligga litet före många andra länder. Det är viktigt att den attityden definitivt tas bort. Vi skall mycket medvetet vara ute i Europa och den övriga världen, ta till vara erfarenheter och se till att vi blir minst lika bra. Men nu åter till dagens diskussion. Det är inte lätt att veta vilken den exakt rätta siffran är, men mycket talar för att drygt 50 % av våra företag inte går ihop i dag. Ytterligare en hel del företag har näsan litet för nära vattenytan. Om framtidsinvesteringar och förnyelser skall komma till stånd, måste alla som kan påverka det här medverka till en lönsamhetsnivå inom företagen som gör att de kan satsa för framtiden och förnya sig. Här har parterna ett mycket stort ansvar. Vid mina samtal med dem har det framkommit att de är mycket medvetna om det här. Det gäller för båda sidor att ta sig ur några gropar för att öppet kunna diskutera hur man täcker 1993 och 1994 på ett ansvarsfullt sätt. Jag betonar åter vikten av att investerare i svenskt näringsliv, alla aktörer, alla som har inflationsförväntningar osv. får information om en längre period än ett år. Det kommer att ha betydelse för vår ränta och för de investeringar som kommer att göras. Jag vill här också komma in på frågan om ungdomspraktiken. Anledningen till att vi var tvungna att välja en ny åtgärd var att det i kommunerna var fullt med 18-19-åringar. Näringslivet tog inte emot den åldersgruppen. Man tar naturligtvis inte emot så måmga när man kämpar med lönsamhetsproblem. Detta är bakgrunden till den nya åtgärden. Skulle vi inte ha tagit till den är jag övertygad om att ytterligare åtskilliga tiotusental ungdomar inte skulle ha sysselsättning i dag. Hans Andersson varnade för att det leder till problem. Det finns egentligen ingen arbetsmarknadsåtgärd som inte leder till problem. I dag har vi t.o.m. problem med arbetsmarknadsutbildningen. Efter avslutad utbildning finns det inte jobb inom det område som utbildningen avser på grund av den dåliga arbetsmarknaden. Det finns problem med de flesta åtgärder. Man måste finna sig i vissa mindre störningar för helhetens skull. Litet längre fram på våren kanske 100 000 ungdomar har ungdomspraktik i stället för att kanske 80 000 av dem skulle driva omkring ute på gator och torg helt utan sysselsättning. Så är det i nästan alla andra länder. Problemen är där ännu större än de jag har nämnt. Den nya åtgärden har samma målsättning. Folk skall slippa utförsäkras. Folk vill inte gå till socialen. Många vill göra någonting för de arbetslöshetspengar de får. Jag tycker att det är klokt att pröva denna åtgärd just i denna svåra situation. När Sverige kommer igång igen och antalet jobb ökar, skall alla åtgärder prövas på nytt. Men i en sådan här situation får man inte vara låst av det man traditionellt sysslade med på 70 eller 80-talet. Man måste försöka finna nya åtgärder. Ingela Thale n tog upp AMS och kvinnorna. Jag tycker att det närmast är tjänstefel av AMS om man inte i dag hela tiden tänker på hur man skall kunna göra den bästa mixen inom sitt ansvarsområde för att män och kvinnor, unga och gamla, skall få ut så mycket som möjligt av det. Efter den här debatten skall jag hälsa på generaldirektören som fyller 50 år. För säkerhets skull skall jag ta upp frågan med honom. När det gäller regional utveckling vill jag bara kortfattat säga att det är utomordentligt viktigt att vi breddar och utvecklar våra mindre arbetsmarknader. Den riktiga tillväxten får vi först när alla regioner och alla lokala arbetsmarknader utvecklas på ett positivt sätt. Vi får aldrig en bra tillväxt om vi bara agerar på en eller två punkter. Det gäller hela vårt land.

Herr talman! Först några ord om detta med arbetsmarknaden för kvinnor. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att Börje Hörnlund tar den här frågan med sig till den man som alltså blir vuxen i dag. Riksdagens majoritet har avslagit det här förslaget, och jag är tacksam för att Börje Hörnlund trots det tar detta med sig. Börje Hörnlund sade att vi inte skall fixera oss vid daagens problem utan i stället se på morgondagens möjligheter. Det är naturligtvis väldigt lätt att säga så. Vi kommer med riksdagens beslut i dag att ta ett viktigt steg - det är ett litet steg men ändå ett viktigt steg. Jag har tidigare haft diskussioner med arbetsmarknadsministern om vad som kommer att hända efter den 1 januari, och jag har fått veta att arbetsmarknadsministern tänker komma tillbaka med besked efter årsskiftet. Jag respekterar det, men jag skulle ändå vilja veta vilken syn arbetsmarknadsministern har på den principiella frågan om den utomordentligt massiva utbildningsinsats som jag beskrev i mitt inledningsanförande. Jag skulle också vilja veta vilken principiell syn arbetsmarknadsministern har när det gäller att i övrigt mycket kraftfullt öka investeringarnas andel av bruttonationalprodukten. Vilken syn har arbetsmarknadsministern när det gäller att öka investeringsandelen och successivt växla om kontantstöd och arbetsmarknadspolitik just till sådana investeringar i utbildning och infrastruktur som stärker produktionsbasen för framtiden? Jag utvecklade denna fråga i mitt inledningsanförande. Jag skulle också vilja komma tillbaka till frågan om vilken analys som ligger bakom regeringens ställningstagande när det gäller Vattenfalls beslut, som ju bl.a. rör Porjus. Jag är i och för sig inte ute efter Porjus som kommun eller ort. Per-Ola Eriksson var inne på frågan om Vattenfall, men han berörde inte vilken syn regeringen har på det som händer, dvs. vilken analys som ligger bakom detta. Jag skulle vilja att arbetsmarknadsministern kommenterade detta och talade om vad han har för avsikt att göra för att via regionalpolitiken eller på annat sätt styra det hela så att sysselsättningen i berörda orter inte drabbas.

Herr talman! Min tid upptas till 99 % av att jag möter problem. Detta gör att den andra debatten i dag får för litet utrymme. Jag kommer för första halvåret 1993, dvs. för andra hälften av innevarande budgetår, försöka ge vissa ytterligare besked till Arbetsmarknadsverket för dess planering, så att man där vet vad man kan inrikta sig på. Sedan får kammaren i ett senare skede ta del av förslagen och förhoppningsvis bifalla dem. När det gäller investeringar vet jag att Mats Odell jobbar med ett principiellt förslag som kommer att föreläggas riksdagen när den börjar sitt arbete för vårterminen. Detta kommer sedan att följas upp med konkreta projekt, eftersom riksdagen har sagt sig vilja ha ett ordentligt inflytande på, som man säger, de större infrastrukturella frågorna. Det har talats om vikten av utbildning. Det har inom högskolan tillkommit 18 000 platser på drygt ett år. Det kan jämföras med att det på hela 1980 talet tillkom 11 000 platser. Det visar att satsningen är mycket kraftig. Det är väl ingen hemlighet för denna kammare att jag mycket gärna ser att det görs än mer på detta område, inte minst genom att bredda och utveckla våra mindre och medelstora högskolor. Sverige har en mycket liten andel av ungdomar i åldern 20-24 år i högskoleutbildning. Detta är en av de saker som måste korrigeras. I övrigt hoppas jag att kommunerna fortsätter sitt arbete för att ge ungdomar med bara två års gymnasieutbildning ett tredje gymnasieår. Det är det bästa både ur ungdomens synpunkt och med hänsyn till mitt departements budget. Får jag sedan säga att jag har begärt att få ett material från Vattenfall, och jag kommer att ta upp direkta diskussioner just med regionalpolitiska utgångspunkter.
Herr talman! När det gäller den framtida arbetsmarknaden delar jag Börje Hörnlunds uppfattning i den meningen att jag anser att det är oerhört viktigt att vi använder lågkonjunkturen konstruktivt. Jag framförde i mitt inledningsanförande ett antal synpunkter på hur man skulle kunna gå till väga. För Börje Hörnlunds kännedom kan jag säga att arbetsmarknadsutskottet enhälligt - på den punkten råder inga delade meningar i utskottet - har beslutat att vi skall ha ett antal seminarier eller hearings, som man numera kallar det, om just den framtida arbetsmarknaden uppdelad på två områden, det ena avseende industri och privat tjänsteproduktion och det andra avseende den offentliga sektorn. Jag tror att jag talar för samtliga partier när jag säger att vi ser fram emot att få en diskussion om vad en konstruktiv och produktiv arbetsmarknad i framtiden kan innebära för löntagarna. Jag vill sedan ställa ytterligare en fråga om utbildningen. Börje Hörnlund hade kommentarer beträffande gymnasieskolan och högskolan. Men det absolut största behovet i dag för dem som är ute i arbete är en arbetsplatsanknuten utbildning. En sådan utbildning kan också skapa möjligheter för andra att komma in på arbetsmarknaden. Jag ser framför mig behovet av en mycket stor investering i arbetsplatsutbildning. Det kan gälla utbildning för kompetensutveckling i det egna yrket eller utbildning för något annat yrke, men i båda fallen en utbildning knuten till arbetsplatsen. Vi har 1,3 miljoner löntagare med enbart nioårig grundskola eller en kortare gymnasieutbildning. Dessa löntagare har ett mycket stort behov av utbildning för att kunna stå starka på den framtida arbetsmarknaden. Börje Hörnlund kommenterade inte min fråga om hur mycket arbetsmarknadspolitiken tål. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar på den punkten, eftersom jag är övertygad om att ifall vi inte ser upp nu, så kommer vi att få stora svårigheter att göra de arbetsmarknadspolitiska medlen effektiva. Jag anser att vi nu bör satsa ökade reurser på utbildning och investeringar och successivt växla om de arbetsmarknadspolitiska resurserna för att därefter kunna minska kostnaderna. Syftet är ju att minska dessa kostnader genom att sysselsättningen ökar och fler kommer i arbete.

Herr talman! Vi kan ju också beröra arbetsmarknadsutbildningens volym. Någon gång under denna höst har över 100 000 människor deltagit i sådan utbildning. Det är en rekordnivå. Det har förekommit en del diskussioner om hur man i ett nära skede skall kunna hålla arbetsmarknadsutbildningen på en hyggligt hög nivå. Om den arbetsplatsanknutna utbildningen vill jag säga att huvuddelen av denna måste ske i företagen ute på arbetsplatserna. Utbildningen måste också ske på företagens ansvar. Här gäller det naturligtvis att skapa ett utrymme som gör att man har råd med den typen av framtidssatsningar. Det är utomordentligt viktigt att man tänker på dessa frågor, men det orkar man inte göra på rätt sätt om man kämpar för sin överlevnad. Hur mycket tål Arbetsmarknadsverket? frågade Ingela Thale n. Man ligger i dag runt 5 procentenheter. Jag tror att man i detta krisläge på arbetsmarknaden kommer att behöva tåla litet till. Jag vill inte fastna vid en viss procentsats, men min målsättning är fortfarande att de av våra ungdomar som inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden skall gå i utbildning, kunna starta eget med rekryteringsstöd och ordinarie avtal eller göra praktik. Fortfarande är det en hel del ungdomar som står utanför ordinarie arbetsmarknad. Det är också min målsättning att hålla arbetsmarknadsutbildningen uppe, tillsammans med den nya arbetslivsutvecklingsåtgärden, som jag tror kan bli rätt omfattande. När man reser runt i landet möter man många som funderar just på den åtgärden. I det korta perspektivet kan nivån alltså bli ytterligare något högre, och sedan hoppas jag att man går ner på normal nivå så fort som möjligt.

Herr talman! Hans Andersson har tolkat det jag sade rätt. Jag är medveten om, att om mellan 80 000 och 100 000 ungdomar befinner sig inom ramen för en åtgärd, då uppstår vissa problem här och där. Jag noterar också att Hans Andersson har gjort samma helhetsbedömning som jag gjorde för något år sedan, nämligen att det ändå är viktigt att vi ger ungdomarna en möjlighet att skaffa sig den här arbetslivserfarenheten och att man då får ta ett och annat frågetecken i kanten. Sedan till Hans Anderssons andra fråga. En av huvudfrågorna i Arbetsrättsutredningen är den som rör decentraliseringen. Det gäller att få ett bra och nära förhållande på den lokala arbetsplatsen. Körordningen är att förenkla, göra det förståeligt och decentralisera. Jag vet från alla mina besök ute i landet - nu och tidigare - att det är när man riktigt når varandra, när man har samma uppfattning om hur man skall gå till väga för att få ordning på saker och ting, som man får de riktigt goda produktivitetsresultaten. Med våra gränser vidöppna måste vi nu vara lika duktiga som man är i ett stort antal länder ute i världen. Hans Anderssons tredje fråga gällde kompetenshöjning. När man ser att det börjar gå uppåt, när man ser att det finns litet av överbryggning fram till dess att man behöver producera för fullt, då är utbildning i företag ett viktigt inslag. Jag bedömer det i dag så, att jag under våren litet utförligt får komma tillbaka till riksdagen i den frågan. Något som jag tycker är litet bekymmersamt och som jag har stött på under denna höst är att ett stort antal människor vill starta eget men att det råder brist på starta-eget-medel ute på arbetsförmedlingarna. Det är inte tillfredsställande, och jag kommer att återkomma också i den frågan. Det finns inget bättre för den enkilde eller för företagen än en klart sjunkande ränta. Olika partier har litet olika synpunkter kring detta, men om vi har samma målsättning kanske det går.

Herr talman! Jag hoppas att före juluppehållet kunna ha ett samtal med ledningen för Arbetsmarknadsverket i syfte att tala om vissa saker, som jag tänker återkomma till riksdagen med under våren. Det rör sig om just sådant som skall beröra det andra halvåret av innevarande budgetår.

Herr talman! Den 1 januari 1993 är ett datum som kommer att gå till den svenska skattehistorien. Då genomförs den förmodligen kraftigaste skattehöjningen i Sveriges historia. Och den som genomför denna höjning är den moderate skatteministern i den moderatledda regeringen Bildt! Det totala skattetrycket kommer att höjas. Marginalskatten kommer att skärpas. Momsen kommer att höjas. Bensinskatten kommer att höjas. Utlovade skattesänkningar på kapitalinkomster och förmögenheter kommer inte att genomföras. Sammantaget kommer hushållen nästa år att drabbas av skattehöjningar på ca 28 miljarder kronor. Lägger man därtill tidigare fattade beslut om höjda energiskatter och avskaffade schablonavdrag, blir höjningen ca 37 Allt detta står naturligtvis i bjärt kontrast till tidigare ganska yviga löften om skattesänkningar från ledande moderata politiker.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 Detta budskap har Moderaterna sedan fortsatt att hamra in ända till september månad i år. Nu är det den moderate skatteministern som slår vakt om ''de världsrekordhöga skatterna''. I samma debatt - den allmänpolitiska debatten i oktober 1991 - lovade Bo Lundgren högtidligen också att skattereformens marginalskattesänkningar skulle ligga fast. Nu höjer han marginalskatten genom att avskaffa schablonavdraget, sänka grundavdraget och avskaffa det s.k. reallöneskyddet i skatteskalan. När det gäller momsen är det väl allom bekant att såväl Carl Bildt som Bo Lundgren vid ett flertal tillfällen har krävt långtgående sänkningar av denna. Momsen skulle ner till europeisk nivå, har det hetat. Någon gång har man preciserat sänkningen till 18 %. Nu återför samma herrar den generella momssatsen till 25 %. Bensinskattehöjningar har varit något av ett rött skynke för Moderata samlingspartiet. För att finansiera den stora skattereformen föreslog socialdemokrater och folkpartister en höjning med 1 krona och 50 öre per liter. Då sade Carl Bildt så här: ''Det verkar nu närmast vara med vällust som man klämmer till med dramatiska ökningar av bensinpriset. Det är möjligt, att detta gläder miljöpartiet och en och annan övrig på den kanten. Men det drabbar faktiskt hårt alla dem, inte minst i glesbygder, för vilka bilen är ett måste för att de över huvud taget skall kunna leva kvar.'' Jag skulle vilja fråga Carl Bildt och Bo Lundgren, om de nu hade varit här: Hur är det med vällusten nu, när ni lägger fram förslag som innebär bensinskattehöjningar på upp emot nästan 1:50 per liter? Ni vill ju inte ens diskutera att uppskjuta bensinskattehöjningarna ett år.

Den farliga skattebomben, som han talar om, är alltså Socialdemokraternas skatteförslag i riksdagen under våren 1992. Dessa förslag kommer enligt skriften att få tio konkreta effekter: minskat förtroende för Sverige, högre inflation, minskat sparande, sjunkande konkurrenskraft, stigande ränta, ökade avkastningskrav, mindre investeringar, minskad produktion och tillväxt, stigande arbetslöshet samt ökat budgetunderskott. Eftersom Moderaterna nu har accepterat en stor del av den socialdemokratiska skattepolitiken, förmodar jag att man från det hållet numera tar avstånd från sin skrämselpropaganda om briserande bomber. Vi kan kanske t.o.m. vara överens om att bomben i fråga har reducerats till en ganska kraftig nyårssmäll? Man kan kanske också våga hoppas på att Moderaterna i fortsättningen talar med något mindre bokstäver när det gäller möjligheterna till framtida skattesänkningar. Herr talman! Vi Socialdemokrater står naturligtis bakom krisuppgörelsen och skatteförslagen i denna, därför att de är nödvändiga för att man skall få ordning på statsfinanserna. Vi hade hoppats att övriga inblandade partier skulle göra detsamma. Tyvärr måste vi emellertid konstatera att våra borgerliga krispartner sprungit ifrån överenskommelsen på ett par väsentliga punkter. Det gäller bl.a. kapitalinkomstskatten, där man självsvåldigt har beslutat att införa en tidsgräns för höjningen av denna skatt och bestämt reavinstskatten på aktier till 25 %. Vi märker nu också i skatteutskottet hur man utan föregående överläggningar mellan krisöverenskommelsens parter genomför ett antal - visserligen små, men ändock - skattesänkningar. Ett exempel på detta är höjningen av bilreseavdraget, som vi Socialdemokrater accepterar men som har skett utan minsta föregående diskussion med oss. Detta tyder på dålig moral. Det underminerar ytterligare förtroendet för regeringen och får naturligtvis oss socialdemokater att tänka oss för mycket noga innan vi ger oss in på några nya äventyrliga uppgörelser med borgerliga partier. Och så en sak till: Det hade naturligtvis varit bra, om vi tillsammans hade kunnat lindra effekterna av vår gemensamma skattebomb, nyårssmäll eller vad vi nu skall kalla den för, genom att senarelägga någon av skattehöjningarna. Det hade varit bra för hushållens ekonomi och för sysselsättningen. Det hade över huvud taget varit bra för landets ekonomi i den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Vi socialdemokrater föreslog därför att bensinskattehöjningen skulle senareläggas med ett år. De borgerliga gick emot detta förslag, och därmed föll det. Vi för vår del anser att en ingången överenskommelse skall hållas. Herr talman! Det finns alltså en hel del störande inslag i hanteringen av krisuppgörelsen när det gäller skatteområdet. Vi förbehåller oss naturligtvis rätten att påtala detta. Vi tänker inte heller sitta med armarna i kors i fråga om skattepolitiken i framtiden. Det finns t.ex. mycket kvar att göra för att återställa skattereformen. Och vi har inte för avsikt att avskaffa förmögenhetsskatten. Vi vill behålla den och reformera den så, att den blir enklare, rättvisare och effektivare. Ett annat område som länge har legat oss socialdemokrater varmt om hjärtat är kampen mot den ekonomiska brottsligheten i allmänhet och skattebrottsligheten i synnerhet. Den frågan är nu mer aktuell än någonsin. Så sent som i förra veckan kunde vi i Stockholmstidningarna läsa om hur antalet polisanmälda momsbedrägerier i Stockholms län hade tredubblats på ett år, och detta är förmodligen bara toppen på ett gigantiskt isberg av skattebedrägerier. Vi socialdemokrater har länge - och nu senast i vår ekonomisk-politiska motion i våras - påtalat dessa problem. Vi menar att det nu är dags att på allvar ta itu med den ekonomiska brottsligheten. Det kan ske genom mer resurser till polis, åklagare och skattemyndigheter, men framför allt genom att dessa myndigheter samverkar på ett effektivare sätt. Det kan komma att kosta pengar, men erfarenheten visar att sådana satsningar på sikt är mycket lönsamma genom att samhällets skatteinkomster ökar dramatiskt. En effektiv bekämpning av ekobrotten blir då också ett viktigt inslag i krispolitiken. Nu tycks också regeringen långt om länge ha insett detta och har lagt fram ett åtgärdsprogram mot den ekonomiska brottsligheten. Dess värre måste jag emellertid konstatera att detta program mer består av till intet förpliktande ord än av förslag till konkreta och handfasta åtgärder. Det värsta är kanske ändå att regeringen genom ett antal andra beslut försvårar skattemyndigheternas arbete. Man gör ändringar i skattesystemet som underlättar skatteplanering, och man vrider vapen ur händerna på skattemyndigheterna genom att t.ex. avskaffa den s.k. generalklausulen mot skatteflykt. Därigenom blir skattekontrollen svårare att utföra, och personal som skulle kunna användas i kampen mot den tunga skattebrottsligheten binds upp av mer rutinartade arbetsuppgifter. Vi socialdemokrater menar att vi måste slå vakt om den balans i skattesystemet som vi skapade genom skattereformen. Vi menar också att det förenklingsarbete som inleddes med skattereformen måste få fortsätta, så att skattemyndigheternas kontrollresurser kan användas i kampen mot den avancerade skattebrottsligheten. Det är just skattemyndigheterna som på ett tidigt stadium upptäcker inte bara skattebrottsligheten utan också en mängd andra skumraskaffärer. Inga ansträngningar får sparas för att komma till rätta med ett av vår tids största gissel: den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som har knutits till detta betänkande.

Herr talman! Jag skall börja mitt inlägg i debatten om finansutskottets betänkande 1 - eller skall jag kalla det för teaterföreställningen - med att tala om meningslösheten i att debattera detta betänkande. Till er sju åtta personer som sitter på åhörarläktaren vill jag säga att vi blev klara med dessa ärenden för 14 dagar sedan, så den här debatten är fullständigt meningslös. Men jag skall vara med i teaterföreställningen och tala litet grand om betänkandet. Det enda som kan vara spännande i eftermiddag när vi skall rösta om detta är möjligtvis om någon skulle bryta fingret när det blir dags att trycka på voteringsknappen, men det hoppas jag att inte någon gör. Herr talman! Ärade medskådespelare! Jag vill säga något om bensinskatten som vi i Ny demokrati motsätter oss. Regeringen har räknat med att få in ca 5,2 miljarder genom skattehöjningen. Vi menar med bestämdhet att detta i stället blir en förlust för skattebetalarna. Till vad kan vi referera att det skulle blir en förlust? Jo, det blir minskad bilkörning, som ger lägre inkomster för staten. Det blir ökade socialbidrag för de familjer som inte klarar denna höjning och som har 15-20 mil att åka till sina jobb. De måste ju få någon kompensation. Det räcker inte med höjningen av reseavdraget från 12 till 13 kr. De behöver alltså få bidrag på något sätt. Utgifterna blir alltså större för staten. Det ökade reseavdraget från 12 till 13 kr minskar den av staten beräknade bruttointäkten med ytterligare Ytterligare en aspekt finns. Föreställ er att en industriarbetare, som bor i Mellansverige, skall åka på semester - om han har råd att göra det. Tror ni att han med sin familj kör 200 mil exempelvis ner till Göteborg eller upp till Stockholm när bensinen kostar nästan 8 kr per liter? Nej, självfallet inte. Han lägger givetvis dessa pengar på en utlandsresa och tar med sig 10 000 kronor - om han nu har råd att göra det - och skattar utomlands. Därigenom tappar vi också intäkter. En annan aspekt är att de tyskar och eventuellt danskar som kommer hit, utlänningarna, givetvis vänder vid färjeterminalen efterlämnande två svarta streck i marken när de får veta att bensinen kostar 8 kr. Då får vi också minskade intäkter på turistsidan. Vi får en försämring av trafiksäkerheten. Vad menar jag då med det? Jo, nu när det blir dyrt att ha större bilar kommer folk att köpa små bilar. Vad innebär detta? Det är klart som sjutton att vi får fler personer skadade i trafiken och eventuellt fler dödsoffer. Det kostar också pengar för staten. Vi får minskat inköp av svenska bilar, som är större bilar, i en redan hårt drabbad krisbransch. Det ger också sämre inkomster för staten. Konsumentprisindex höjs i samband med större utgifter. Därmed ökar bidragen och pensionerna. Summan av detta blir sannolikt en stor minusaffär för skattebetalarna, återigen beroende på en idiotisk bensinskattehöjning. Vi nydemokrater föreslår i stället en fordonskatt. Det är därmed inte sagt att det kan bli en sådan, men vi föreslår en fordonsskatt om 400 kr per fordon, vilket skulle ge 1,4 miljarder kronor. Att döma av de uppräkningar som jag här har gjort, tror vi att det vore realistiskt. Jag skall i den här showen också tala litet grand om turistmomsen. Men beräknade intäkten på turismen totalt till 4,2 miljarder. Vad blev den? Jo, 2,4 miljarder. Samtidigt har NUTEK gjort beräkningar som visar att 30 000 anställda måste söka sig till en annan bransch och att ungefär 1 000 företag har gått i konkurs. Det, mina damer och herrar på åhörarläktaren, har kostat er skattebetalare - jag är också skattebetalare - omkring 6-8 miljarder, och vi får in 2,4. Ni kan ju förstå vilken enorm backaffär vi gör genom att ha en så hög turistmoms. Jag är säker på att ni håller med mig. Vi i Ny demokrati föreslår en hotell och restaurangmoms på 12,87 % och en övrig moms på persontransport på 6 %. Vi vet att turismen i Sverige under 1991 minskade med ca 20 %, samtidigt som den ökade i de nordiska länderna. Är Sverige så otroligt inaktivt att vi inte kan få hit turister? Nej, det beror bara på det höga kostnadsläget, i vilket momsen är en stor faktor. Förra året ökade samtidigt svenskarnas utlandsresor med ungefär 30 %. Vi ökade vårt utlandsresande med 30 %, spenderade pengar och skattade utomlands. Vi tycker inte att detta är sunt förnuft, och vi tycker definitivt inte att det är ett bra sätt att sköta affärerna åt skattebetalarna - våra kunder - i aktiebolaget Sverige.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att reagera litet grand på Peter Klings inledande ord. Han talar om ett teaterspel och att vi skulle lura dem som sitter på läktaren. Det är ju just för dem som sitter här på läktaren och i tidningsbåsen som debatten är till, för att de skall få veta hur tankegångarna går. Hade vi inte haft denna offentliga debatt, hade de aldrig fått reda på det. Vill ni lägga locket på debatten, Peter Kling, eller vad är det fråga om? Dessutom kan man göra den enkla reflektionen att Ny demokrati ju verkligen är ett parti som utnyttjar den här kammaren för att dra uppmärkamheten till sig. Vi såg senast i går kväll när deras partiledare kom in här i kammaren utklädd på ett egendomligt sätt för att just dra uppmärksamheten till sig. Jag tycker därför att Peter Kling borde tala med litet mindre bokstäver i det avseendet. Får jag sedan när det gäller bensinskatten säga, Peter Kling, att det är alldeles självklart att det blir mindre bilkörning om man höjer bensinskatten. Men det är inte detsamma som att det blir en minskning av antalet turister. Man kan ju tänka sig att dessa turister använder sig av andra färdmedel, t.ex. våra järnvägar. Om de gör det, har man uppnått två mycket viktiga syften. Man har gjort en insats för en bättre miljö i Sverige, och man har gjort en insats för att minska skadorna, tvärtemot vad Peter Kling säger. Tågtrafiken är nämligen den säkraste trafikform som vi har i Sverige.

Herr talman! Lars Hedfors, jag skall börja med att säga något om den meningslösa debatten. Jag står fortfarande fast vid att det är meningslöst att stå här och debattera. Vi menar bestämt att man skall föra debatterna innan man fattar besluten. Det är ju det som är vitsen. Då är det ännu intressantare. Jag skall tala om att jag har svårt att motivera mig till att ställa mig här och debattera när det som vi skall debattera redan är avgjort. Det är jättesvårt att motivera sig för att hålla en sådan teaterföreställning. Jag är nämligen inte någon fullfjädrad skådespelare. Vi vill att debatterna skall föras innan ärendet tas upp i utskotten. Sedan kan man ha någon efterföljande debatt. Det är kanske en gång på 500 som det blir ett annat beslut här i kammaren än det som har fattats i utskotten. Det är inte oftare. Lars Hedfors vet säkert det. Om det skulle vara 10 000-20 000 människor på läktarna som hör och ser oss och känner till våra synpunkter, eller om det skulle vara 500 journalister som bevakar debatterna, hade jag förstått detta. Men det finns inte någon som bevakar debatterna. Ingenting går ut i TV och radio. Det är inte mer än sju åtta människor som sitter på läktaren. Tror Lars Hedfors verkligen innerst inne att människor tar tåget med familj, packning, osv. när de har en bil att åka med? Nej, de gör inte det. De väljer däremot att åka utomlands. Jag är helt säker på det.
Herr talman! Jag inte bara tror, utan jag vet faktiskt att människor tar tåget om det blir dyrare att köra bil. Det finns massor av undersökningar som visar det. Så det är inga som helst problem. Peter Kling säger att diskussionen här i kammaren är meningslös. Det betyder alltså att han tycker att det är meningslöst med offentlighet. Han vill uppenbarligen föra diskussionera i slutna rum. Om det sitter bara sju åtta personer på läktaren, kanske det sitter några journalister i pressrummen och lyssnar och förmedlar det sagda till 7 000, 8 000, 9 000 eller ännu fler människor. Det är så att säga tanken bakom offenligheten. Det är en viktig demokratisk princip.

Herr talman! Lars Hedfors, jag har inte talat om att vi inte skall ha offentlighet. Det är självklart att vi skall ha det. Men det vore mycket trevligare för människorna på läktaren att veta att debatterna kommer att efterföljas av ett beslut. Nu är det precis tvärtom. Vi sitter och beslutar innanför stängda dörrar. Sedan går vi hit och håller denna teaterföreställning. Det är ju detta det handlar om. Jag tror säkert att det skulle ha varit fler människor på läktaren och fler journalister som lyssnade till debatterna om de hade kunnat gå ut och säga hur det förhåller sig innan beslutet fattas. Vi har inte sagt att vi skall utestänga någon från våra beslut, snarare tvärtom. Vi vill att debatterna skall föras innan man behandlar ärendena i utskotten. Lars Hedfors vet ju att det inte förs några debatter i utskotten. Om man skulle vilja föra en debatt där någon gång, är det dåligt med tid, och allt skall klubbas igenom. Det skall ju gå fort i utskottet. Det är ju det som är det viktigaste.

Herr talman! I detta ärende har jag av misstag blivit anmäld för att tala i fem minuter. Men jag kommer att tala längre, således längre än Peter Kling från Ny demokrati, men dock kortare tid än Lars Peter Kling sade att detta är ett skådespeleri. Det har man säkert goda möjligheter att bedöma från Ny demokratis sida. Ny demokrati är det parti som har satt en ära i att fara runt som ett resande teateroch tivolisällskap. Det är därför klart att ni från Ny demokrati är sakkunniga och kan bedöma det - tivolidirektörer och teaterdirektörer. Det enda ni inte tycker om av de tre konsterna är cirkusen. Men debatter tycks ni inte tycka om, om ni inte får det som ni vill. Och det är klart att det är enklare om VD:n Ian bestämmer tills någon som vill ha litet mer debatt hoppar av. Men debatten är inte så dum, och debatten är inte främst till för dem som sitter på läktaren. Debatten är till för offentligheten. Men debatten är framför allt till för ledamöterna, att vi skall kunna tvingas redovisa våra ståndpunkter för varandra, tvingas lyssna på varandra och ta intryck av varandras argument. Jag har ändrat mina åsikter och ståndpunkter genom att lyssna på andra ledamöter i denna kammare. Vad ledamoten från Ny demokrati säger är att han sätter sig här men att han inte tar intryck av någon annans argument. Det må stå för honom. Men jag kommer att sitta i denna kammare och lyssna för att ta intryck av vad som sägs, och jag kommer att ändra mina ståndpunkter, eftersom jag inte är så självgod att jag tror att jag själv vet allt bäst. Det är detta som är demokratins grundtanke, att man inte tror att man ensam vet allt bäst. Det finns emellertid ett grunddrag i ett annat parti här i kammaren, där man är litet mer grötmyndig och stöddig. Jag tror inte att man skall vara stöddig i politiken. Jag skall ge ett konkret exempel. Finansutskottets ordförande Per-Ola Eriksson stod tidigare här i dag och redovisade att valutalånenormen skall slopas. Vi har haft många offentliga debatter om denna fråga. Jag motionerade om den den 24 oktober 1990. I dag är utskottets ordförande nöjd med att riksdagen kommer att fatta detta beslut. Jag hade varit nöjdare om riksdagen hade fattat detta beslut 1990. Det hade sparat många miljarder för skattebetalarna, och det hade undandragit många miljarder som företagen lånar i utlandet och sedan lånar ut till staten. Det skapade en skuldstock som låg och var ett hot mot kronan, i och med att man kunde spekulera med dessa lån, och man kunde säkra sina positioner, som det heter på ekonomspråket. Att vi hade denna stock liggande i företagsvärlden var en av de bidragande orsakerna till att vi tvingades överge försvaret av den fasta kronkursen. Men jag tror att den offentliga debatt som vi har fört i denna kammare har bidragit till att vi i dag, visserligen två år för sent, fattar detta beslut. Man brukar säga: Bättre sent än aldrig. Man kan fråga sig om följande gäller: Är för sent bättre än aldrig? Men vi kommer dock att fatta detta beslut, och det är ett riktigt beslut. Och den offentliga debatten har hjälpt till att få fram detta beslut. Jag skall därefter övergå till att tala mer renodlat om skattefrågorna. Regeringen Bildt, som i dag företräds av skatteutskottets ordförande Knut Wachtmeister, tillträdde med skattesänkningar som patentmedicin. Det skulle skapa tillväxt och lösa fördelningsproblem, enligt principen hellre dela orättvist på klapparna än inga klappar alls. Men denna tomteteori höll inte. Även julklappar i form av skattesänkningar kostar. Detta har man insett t.o.m. i USA. När skatteutskottet var i USA sommaren 1989 träffade vi en senator från Texas som fritt översatt sade att vad USA behövde var några rejäla skattehöjningar men att väljarna ännu inte var mogna för dem. Senatorn hette Bentsen. Han blev sedan vicepresidentkandidat, men förlorade valet. Efter Clintons seger kommer han att ingå i presidentens regering på en tung ekonomisk post. Nu är USA visserligen ett annat land än Sverige, med vida lägre skatteuttag än Sverige. Men det pågår ett paradigmskifte, ett tankeskifte, i den tid då kommunismen är död och kapitalismen ligger på intensiven - tiden efter genvägarna och de snabba klippen. Herr talman! De stora felen under svenskt 80-tal var den offensiva devalveringen, valutaregleringens avskaffande, kreditmarknadens avreglering, skatteomläggningen, bristen på konjunkturpolitik, alltså frånvaron av en riktig åtstramning under den värsta överhettningen. Jag säger inte att allt var fel. Men nästan allt gjordes vid fel tidpunkt och i fel ordning. Skatteomläggningen borde ha föregått kreditmarknadens avreglering. Skatteomläggningen var underfinansierad. De dynamiska effekterna uteblev. Kapitalinkomstbeskattningen ger inte så mycket som beräknat, inte heller breddningen av tjänst. Underfinansieringen kan gälla så mycket som 20 Skatteomläggningen hjälpte alltså inte mot dagens kris. Som den låg i tiden kom den kanske att bidra till att krisen fördjupades. Att pressa hushållssparandet uppåt när konjunkturen vänder neråt är ju inte en god konjunkturpolitik. Så kom då de olika krispaketen i höstas - det är precis som i seriefilmer: krispaket 1, krispaket 2 och krispaket 3 - det sista var en föreställning som visserligen ställdes in redan efter förhandsvisningen. Vad som nu pågår påminner om en filmtitel: Jakten på den försvunna skatten. Det är ju vad man nu håller på med. I finansutskottets betänkande föreslås en rad skattehöjningar. Skattebetalarnas förening har räknat ut att skattekvoten höjs med 0,5 procentenheter. Kapitalinkomstskatten sänks inte. Inkomstskatten höjs genom minskat grundavdrag och en justerad brytpunkt. Både den allmänna momsen och momsen på mat och turism höjs. Bensin och tobakskatterna höjs. Till detta kommer - för att strö salt i de moderata såren - en rad tidigare beslutade skattehöjningar. Jag skall bara nämna ett par exempel: höjd elskatt för hushåll, höjd koldioxidskatt och höjd fastighetsskatt. Den s.k. flyttskatten sänks väl inte 1993 - eller hur blir det med den, Knut Moderaterna ökar inte längre takten när det gäller skattesänkningar. De backar och går från skattesänkning till skattehöjning. Det är bra. Men jag tror inte att de är glada över beröm från vänster. Det är dock en annan sak. Herr talman! I dag upplever vi här i kammaren en politisk paradox: Moderaterna står för högre skatter än vad Vänsterpartiet gör vad gäller 1993. För 1993 innebär våra förslag att skatten sänks med 3 miljarder gentemot regeringens förslag. Det är ingen stor skillnad, men det är ändå en skillnad. Att sänka momsen till 22 % resp. 15 % är konjunkturellt riktigt. Inflationen pressas därmed ner, och det är bra i ett läge där vi har en flytande växelkurs. Sänkt moms innebär direkt en ökad efterfrågan i ekonomin och indirekt en ökad efterfrågan i industrin. Problemet för svensk industri just nu är den dåliga efterfrågan. Det vet jag av egna erfarenheter från mina hemtrakter - Uddevallaregionen, som är extremt hårt drabbad. Nyligen sade en företagsledare till mig: Lars, vi missar inga order längre. Det finns inga order att konkurrera om. Det är detta som är det grundläggande problemet. Vi i Vänsterpartiet föreslår att grundavdraget behålls på nuvarande nivå för dem som har lägre inkomster och att grundavdraget i stället slopas för dem som betalar statsskatt. Det är ett fördelningspolitiskt riktigt förslag, en sorts solidaritetsskatt. En annan rimlig solidaritetsskatteåtgärd skulle kunna vara uppjusteringen av marginalskatten för dem som har högre inkomster. Det inser numera allt fler socialdemokrater - kanske inte Lars Hedfors, men många andra. Villy Bergström förespråkade nämnda åtgärd nyligen i Svenska Dagbladet. Samma sak gjorde Lars Engqvist i TV i går. T.o.m. tidningen Dagen, som brukar anses vara Kristdemokraterna närstående, hävdade detta nyligen på ledarplats. Så två andra punkter: den mycket debatterade bensinskatten och den nästan inte alls debatterade sjukförsäkringsavgiften. På båda dessa punkter har jag frågetecken när det gäller Socialdemokraternas agerande. Vi sade redan i januari att bensinskatten borde höjas. Vi föreslog en differentierad höjning. Per Ola Eriksson sade tidigare i dag att det minsann är ett gammalt centerförslag - väckt av herr Hedlund 1946, tror jag. Så är det kanske. I så fall har vi kommit fram till samma ståndpunkt som Centern. Det är ingen skam att ta upp ett gammalt centerförslag. Kanske är det här en sten som kan användas till att bygga upp ett slags röd-grön allians. Vi skall inte strida om upphovsrätten i det avseendet. I en motion pläderar vi alltså för en differentierad höjning av bensinskatten utifrån regionala hänsyn. Detta har vi gjort av statsfinansiella och miljöpolitiska skäl, och vi står för det här alternativet. Men jag är fundersam när det gäller Socialdemokraternas agerande. I media har de ju kritiserat bensinskattehöjningen. Men i utskottssammanhang har man stått för uppgörelsen. Herr talman! Jag kan inte låta bli att erinra mig mina gamla indianböcker från pojkåren. Någon av de röda sade ibland: Ni talar med kluven tunga. Till en del har jag ett intryck av att det är så här. Jag förstår att ni vill stå för uppgörelsen, men det finns gränser för hur man taktiskt kan agera. Så till sjukförsäkringsavgiften. Här görs ibland jämförelser med ett slags skatteväxling, för att använda politiskt språk. Arbetsgivaravgiften sänks, och löntagarna får betala en egenavgift. Det kan kanske ses som en teknisk förändring, om företaget eller den som skall ha förmånen skall erlägga den här avgiften. Men så enkelt är det inte. I verkligheten rör det sig om en skattesänkning för dem som har inkomster på över 7,5 basbelopp, alltså 252 000 kr. I nuvarande system utgår arbetsgivaravgiften för alla inkomster över 7,5 basbelopp. Men förmånen utgår endast för inkomster på upp till 7,5 basbelopp. Den nya avgiften däremot kommer bara att utgå för inkomster på upp till 7,5 basbelopp. Därför minskar skatteuttaget på inkomster ovanför den här brytpunkten. Det här är ännu en riktad skattesänkning för de inkomstskikt där lönen uppgår till mer än 21 000 kr i månanden. Det förvånar mig att Socialdemokraterna har svalt den här medicinen. De kanske t.o.m. har blandat till den. Vidare förvånar det mig att massmedia inte har uppmärksammat denna fråga, för det här är, som sagt, en riktad skattesänkning beträffande de högre inkomstskikten. Till sist, herr talman, några ord om något som egentligen inte inryms i skattefrågan. I ett läge där Vänsterpartiet ibland framstår som det enda oppositionspartiet kan det vara frestande att trumma ut ett budskap: Vi är utan skuld. Vi har lösningen. Men det är inte sant, för våra opinionssiffror visar att det här budskapet inte är trovärdigt. Det är heller inte sakligt sant att vi har lösningen på problemen. Vår politik, om den fick genomföras, är bättre än den som nu drivs. Men vi kan varken tro eller hoppas på möjligheten att vi under överskådlig tid får igenom våra förslag ograverade. Jag anser att vi i Vänsterpartiet, liksom alla andra politiker, har del i att landet befinner sig i en sådan djup kris. Men våra fel är så att säga inte andras förtjänster. Ett trovärdigt alternativ förutsätter att vi får bort Lundgren från skatteministerposten samt att dessa får återgå till det som de är väldigt bra på, nämligen att driva oppositionspolitik. Socialdemokraterna säger att de är alternativet. Men det är inte sant. Socialdemokraterna kan inte på allvar tro att det är möjligt att vinna egen majoritet i väljarkåren. Ingvar Carlsson inser detta och säger att han vill samverka med Folkpartiet. Men Ingvar Carlsson väljer att bortse från att det är osannolikt att Bengt Westerberg vare sig skulle vilja eller skulle våga ta den konflikt med de allmänborgerliga väljarna som det skulle innebära att släppa fram Socialdemokraterna till regeringsmakten. Därför sitter nog Folkpartiet kvar i den borgerliga båten, även om man kommer att bråka om kursen. Ett trovärdigt alternativ till Carl Bildt förutsätter alltså ett det finns ett alternativ även till vänster om Socialdemokraterna och att Socialdemokraterna är villiga att söka samförstånd även vänsterut i riksdagen. Herr talman! Jag tror att det är möjligt att skapa ett sådant alternativ. Det är dags att formulera mer än ett oppositionsalternativ. Det är dags att skapa förutsättningar för en riksdagsmajoritet, för ett rättvisare Sverige. Arbetslösheten är en av samhällets värsta orättvisor. Men det går att bekämpa såväl budgetunderskott som inflation och arbetslöshet. Det förutsätter dock en rättvis fördelningspolitik. Sveriges ekonomi lider av dålig tillväxt. Redan på 1600-talet sade en engelsk filosof: Pengar är som gödsel. De bör spridas ut för att göra nytta. Gör vi det i en rödgrön politisk allians, kan vi få fart på Sverige. Herr talman! Naturligtvis ställer jag mig bakom
Innan jag ger Peter Kling och Lars Hedfors ordet för replik erinrar jag om ämnet för den här debatten: Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. Sidodebatten får alltså fortsätta vid ett lämpligare tillfälle.
Herr talman! Det betyder att jag inte får bemöta Lars Bäckströms påhopp på oss och gjorda uttalanden om att vi varit stöddiga osv. Men de sakerna får vi väl diskutera någon annan gång. Lars Bäckström nämnde att hushållssparandet minskar vid en åtstramning av ekonomin. Det är självklart att det blir så. Men varför då öka utgifterna för Medelsvensson, eller Svensson över huvud taget, med den här bensinskatten? Varför inte följa oss i Ny demokrati och rösta med oss? Vi anser att det här är fråga om en förlustaffär. Det är likadant med turistmomsen. Det är förmodligen också en gigantisk förlustaffär för skattebetalarna nästa år. Jag hoppas verkligen att Lars Bäckström ställer upp och röstar med Ny demokrati både när det gäller turistmomsen och när det gäller bensinskattehöjningen, eftersom vi har nästan samma åsikter.
Herr talman! I januari, när vi redovisade våra samlade politiska alternativ, föreslog vi att den s.k. turistmomsen, mervärdesskatten på hotell och resetjänster, skulle sättas till noll. Det hade gått bra att stödja det förslaget under vårens behandling. Det gjorde inte Ny demokrati mig veterligt. Vi får försöka se vidare på de här frågorna. I detta betänkande föreslår vi att den s.k. turistmomsen sänks från 18 till 15 %. Ni kan ju stödja det förslaget. Våra förslag går i samma riktning. Däremot vill jag inte hävda, som ni gör, att detta är något slags perpetuum mobile, som automatiskt finansierar sig självt. Det kan ge kostnader att sänka skatter. Dem har vi valt att finansiera. Sedan har vi beskattningen av bilismen. En av orsakerna till att man vill höja bensinskatten är faktiskt att man vill minska bilåkandet. Det är inte enbart att man vill få in pengar till statskassan. Naturligtvis leder detta till minskad bilism. Det finns ett bilismproblem, särskilt i våra storstäder. Därför har vi föreslagit att höjningarna skall differentieras, så att man höjer mest i storstäderna. Där finns också alternativ i form av kollektivtrafik, som i och för sig bör byggas ut. Vi har sagt att en bättre metod att beskatta bilismen är att lägga skatten på drivmedelssidan. Då kan man sänka på accissidan. En bil skadar inte miljön när den står stilla. Sänkta acciser kan leda till att man köper nyare bilar och skrotar bort gamla bilar. I vårt förslag tar vi hänsyn till driften av bilen, men minskar hushållens kostnad för att köpa in bilarna. Jag tycker att vi har tänkt mycket klokt i den här frågan.
Herr talman! Vi har faktiskt följt era förslag angående turistmomsen. Men vi kan inte gå med på de finansieringsaspekter som ni har, med kraftigt ökade skatter. Vi är helt säkra på att om man sänker turistmomsen ger detta en positiv effekt på statskassan. Vi slipper att få en stor arbetslöshet. Vi slipper att få en stor utslagning av företag. Vi får ökad turism utifrån, dvs. export. Export är alltså sådana människor som kommer hit från utlandet och spenderar pengar här. Den exporten är i dag ungefär 17 miljarder kronor. Ser man på bilindustrin, som är så viktig för Sverige, omfattar den också 17 miljarder. Turism är en jättestor näring i Sverige. Men det är tydligen mycket svårt att förstå i den här kammaren. Det är likadant med bensinskatten. Den slår kraftigt mot turismen. Det är ingen som kommer till Sverige för att bila här som turist. I huvudsak åker tyskarna till våra grannländer och turistar. Lars Bäckström tog upp miljöeffekterna. Dem anser vi vara marginella med anledning av den eventuellt minskade bilkörningen. Däremot har bensinskatten andra effekter. Vi får ökade sociala utgifter och vi får ökade reseavdrag, 12-13 kr. Vi får fler utlandsresor, vi får minskad turism, som jag nämnde förut, och försämring av trafiksäkerheten. Inköpen av bilar minskar och konsumentprisindex höjs. Detta kommer att slå kraftigt mot våra aktiebolag i Sverige.
Herr talman! Beskattningen av bilismen skulle alltså ge marginella miljöeffekter. Jag kommer från verklighetens Bohuslän, där skogarna håller på att dö, där havet är allvarligt skadat på grund av bilism. Men det är inte det enda problemet med bilismen. De problemen kan man lösa med bättre rening och bättre drivmedel i framtiden. Det finns också trängseleffekter. Det inser t.o.m. en sådan människa som Gyllenhammar, som producerar bilar. Vi har trängselproblem, vi har bullereffekter och vi har olyckor. Därför bör privatbilismen minska, särskilt i storstäder. En bra metod för det är högre bensinskatt samt lägre skatt på fordonen. Lägre skatt på själva fordonet gör att Volvo och Saab kan sälja fler bilar i Sverige, nya bilar. Man kan då få bilindustriarbetare i arbete. Så fungerar det system vi har tänkt oss. Sedan säger nydemokraten att han är säker på att skattesänkningar är självfinansierande. Politikerna under 80-talet var väldigt säkra på väldigt mycket. De var säkra på den tredje vägen. De var säkra på den enda vägen. De var säkra på genvägsmetoder, att det nog skulle lösa sig efter hand. Det är en erfarenhet av 80-talet som man bör ta till vara: Var inte så tvärsäker! Spela de säkra korten! Se till att finansiera saker och ting! Lita inte på perpetuum mobile och dynamiska effekter! Det är en lärdom. Vi har inte råd med fler tvärsäkra politiker, vare sig de är nydemokrater eller av annan kulör. Vi har sagt att vi vill stimulera turismen genom sänkt mervärdesskatt på turisttjänster. Det skall också finansieras. Det kan ge stimulerande effekter på ekonomin. Om vi inte trodde på det, skulle vi inte föreslå det. Detta ger oss möjligheter att använda de pengarna till andra åtgärder. Det ger också möjlighet att minska arbetslösheten på de här områdena. Men lita inte på dynamiska effekter och er tvärsäkerhet innan beslut är fattat!

Herr talman! Lars Bäckströms spekulationer i regeringsfrågan får kanske närmast tolkas som ett inlägg i det aktuella partiledarvalet inom Jag begärde ordet för att ta upp en fråga som Lars Bäckström aktualiserade, nämligen att vi socialdemokrater skulle ha kritiserat bensinskattehöjningen. Det är inte sant. Det vi har kritiserat är att man inte är med på att senarelägga denna bensinskattehöjning. Vi vill inte vara med om den stora skattebomb som Moderata samlingspartiet åtminstone tidigare har talat om. Vi vill ha en mildare övergång, en s.k. infasning. Vi står naturligtvis bakom krisöverenskommelsen. Skall det ändras något i den måste självklart alla ingående partier vara med på sådana ändringar. På det här viset har vi fått vara med och påverka den politiska utvecklingen i landet. Tyvärr måste man säga att Vänsterpartiet har valt att ställa sig vid sidan om. Därmed har man också ställt sig vid sidan om allt inflytande. Det är inte första gången man gör på det viset. Därmed har man som sagt valt en politisk ökenvandring. Vi har på det här viset lyckats uppnå många för oss viktiga mål. Vi har t.ex. sett till att det har blivit skattehöjningar på kapital. Vi har också uppnått det som Lars Bäckström efterlyste, nämligen skattehöjningar för dem som ligger över brytpunkten, genom att brytpunkten inte kommer att justeras upp i den takt som annars skulle ha gjorts. Vi har fått tio miljarder kronor för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det kommer att sysselsätta ungefär 130 000 människor. Det är väl inte dåligt, Lars Bäckström, att uppnå sådana saker genom konstruktivt samarbete? Vi har uppnått att egenavgifterna i arbetslöshetförsäkringen inte kommer att sexdubblas, som vi trodde att de skulle göra. Vi har sett till att det blir nedskärningar även i försvaret och vi har sluppit vårdnadsbidraget. Jag skulle kunna räkna upp mängder av sådana här socialdemokratiska förslag som vi har fått igenom därför att vi var med om krisuppgörelsen. Men vi har naturligtvis också i en sådan överenskommelse fått ge. Det är inte bara att ta, man måste också ge någonting.
Herr talman! Jag delar till fullo bedömningen att man måste både ge och ta. Man måste ge om man skall få något. Det är korrekt. Mitt inlägg är ett inlägg i en politiskt generell debatt om skattefrågorna. Jag delar Lars Hedfors värdering att socialdemokratin fick ut väsentliga fördelar ur det s.k. krispaket 1, men även väsentliga beska piller. Men, det har jag sagt tidigare i kammaren, krispaket 2 var en bro för mycket. Mitt vidare resonemang i den här frågan syftar till problemet att det inte går att uthålligt driva politik genom att förhandla med en moderat statsminister, om man är politiker på vänster sida av fältet. Därför måste det skapas ett annat alternativ. Jag vill bara i den här allmänna debatten redovisa för er socialdemokrater att om man skall få bort Carl Bildt från statsministerposten kan man inte förlita sig på Folkpartiet, för Folkpartiet är mer lojalt mot det borgerliga lägret än mot vänstersidan, socialismens sida, i politiken. Det är ett kallt faktum att utgå ifrån. Det är inte mer än så på den punkten. Så till bensinskattefrågan. Jag tror och misstänker - jag vill redovisa det ärligt - att Socialdemokraterna i den allmänna retoriken och i sin marknadsföring av sig själva försökt lugna den interna opinionen genom att ge sken av att vara motståndare mot bensinskattehöjningarna. Man har samtidigt känt sig bunden av att stå fast vid krisuppgörelsen. Vi har fått det absurda läget att Bo Lundgren under några veckor i den svenska pressen framstod som skattehöjningens bäste vän. Höjd bensinskatt var det Bo Lundgren som drev, medan Allan Larsson var den som drev motståndet mot höjda skatter. Jag tycker inte att det är trovärdigt, för jag tror faktiskt att Bo Lundgren i själ och hjärta är en större skattesänkare än Allan Larsson. Jag tror att jag gör en korrekt psykologisk bedömning av båda dessa gentlemän. Även om man nu vill stå fast vid uppgörelsen finns det, som jag nämnde inledningsvis, något slags force majeure i vissa frågor. Lars Hedfors antydde det själv. Han menade att de borgerliga partierna går ifrån vissa delar av uppgörelsen. Men framför allt var förutsättningen för uppgörelsen en fast växelkurs. När nu denna föll ställdes också själva grundvalen för uppgörelsen i annan dager. Det är inte att bryta kontraktet, utan det är att hänvisa till den paragraf i kontraktet där det sägs att det finns ett slags force majeure. Man kunde ha gjort det. Vill man inte göra det, skall man i varje fall inte ge intryck av att det är något annat än en senareläggning man pläderar för. I massmedia framstod det som att man var motståndare till höjningen. Det är bra att Lars Hedfors nu klargjort att man inte alls är det, utan man är för höjningen. Vad man vill ändra på är genomförandetidpunkten.
Herr talman! Det är alltså något slags konspirationsteori som Lars Bäckström för fram, att vi skulle ha drivit bensinskattefrågan av partiegoistiska skäl. Kan inte Lars Bäckström ändå förstå att det är så stora nackdelar med att genomföra stora skattehöjningar samtidigt, att någonting borde göras? Man borde kunna skjuta på någon av dessa skattehöjningar. Vi är hederliga och ärliga och vill stå fast vid den krisöverenskommelse som vi har träffat. Skall den ändras, skall den ändras i samråd med de andra ''krispaketpartierna''. Men det ville man inte gå med på. Alltså får vi så att säga stå vårt kast. Lars Bäckström säger att förutsättningarna för krisuppgörelsen är borta i och med att den fasta växelkursen övergavs. Så är det förvisso icke. Var och en som har studerat den svenska ekonomin i dag vet att den befinner sig i ett utomordentligt dåligt skick, med ett budgetunderskott som mer eller mindre befinner sig i fritt fall. Det finns de som talar om att det är uppe i 200 miljarder kronor. Och vi har en kris inom bankväsendet som kommer att kosta skattebetalarna kanske smått astronomiska 100 miljarder kronor. Men då är alltså en stor del av grundförutsättningarna för krisöverenskommelsen kvar.
Herr talman! Lars Hedfors har helt rätt i att orsakerna till problemen och problemen finns kvar men att de är av annan typ nu. Då gällde det att försvara den fasta växelkursen. Det skedde också till priset av att man genomförde åtgärder som ökade arbetslösheten. Det grundläggande stora problemet i svensk ekonomi just nu är arbetslösheten och den dåliga efterfrågan. Vad ekonomin skulle behöva är stimulansåtgärder. Det inser herr Hedfors också när han säger att man borde skjuta på skattehöjningarna. Vi i Vänsterpartiet har sagt att vi vill tidigarelägga skattesänkningar och sänka den allmänna momsen till 22 % från 25 % för att få bättre stimulans på ekonomin. Det vore en riktigare åtgärd att sänka den allmänna mervärdeskatten för att snabbt få stimulansåtgärder. Är det någonting man skall göra är det att låta bli att sänka arbetsgivaravgifterna, som kostar oerhört mycket, och använda resurserna till investeringar för att upprätthålla sysselsättningen inom den kommunala sektorn och framför allt till investeringar inom den offentliga sektorn. Det hade varit mycket klokare att använda pengarna till sådant. Visst har Socialdemokraterna rätt i att det är en oerhört djup kris. Vi är inne i en klassisk depression, med sjunkande BNP under tre år. Vi har föreslagit åtgärder för att stimulera ekonomin. Sedan får vi ta itu med att bringa ner budgetunderskottet. Men det kommer att ta en oerhört lång tid. Det viktigaste är färdriktningen, att minska budgetunderskottet och öka sysselsättningen. Dessa två saker kan göras samtidigt.

Herr talman! Jag har underlåtit att begära repliker på mina tre meddebattörer, för det skulle ha tagit alltför lång tid. Jag tror att kammaren håller mig räkning för detta. Herr talman! Det känns måhända något frustrerande att i dag debattera skattefrågor där regeringspartierna och Socialdemokraterna i stort sett är överens, åtminstone på papperet. I morgondagens skattedebatt är allt tillbaka till det vanliga, där riktlinjerna är klara och motsättningarna som förr. Lars Hedfors tycker tydligen att samsynen är besvärande. Redan i dag tar han till brösttoner och raljerar över de skattehöjningar som var förutsättningen för krisuppgörelsen. Lars Hedfors blundar för att det ekonomiska läget nu är ett helt annat än bara för ett år sedan. Han blundar för den bakomliggande orsaken. Han blundar också för det faktum att det totala skattetrycket sedan regeringsskiftet minskat med ca 12,5 miljarder kronor - i sig en skattebomb. Han blundar vidare för alla de besparingar som har gjorts genom krisuppgörelsen. Men det kanske inte ger något betyg att tala så mycket om dem. Skatteministern bör akta sig för framtida skattesänkningar, säger Lars Hedfors. Nu behövs emellertid skattesänkningar särskilt för de mindre företagen för att trygga så många jobb som möjligt. Sådana förslag kommer i budgetpropositionen i januari. Jag förmodar att Socialdemokraterna stöder dessa förslag. Jobben är viktiga, eller hur? Lars Hedfors vill ha kvar förmögenhetsskatten. Min fråga till Lars Hedfors blir: Vill Socialdemokraterna också avskaffa förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet? En gemensam nämnare för Socialdemokraterna tycks vara motståndet mot avskaffandet av den s.k. generalklausulen mot skatteflykt. Det motståndet materialiseras i den avvikande mening som Socialdemokraterna har avlämnat i skatteutskottets yttrande till finansutskottet och till den reservation från samma parti som fogats till skatteutskottets betänkande nr 14. Eftersom det betänkandet kommer att behandlas i morgon, finns det ingen anledning att föra två debatter i samma ämne, varför jag i dag inte närmare kommer att ta upp generalklausulen. Det enda riktigt substantiella i Socialdemokraternas avvikande mening är annars att man går emot förslaget att den allmänna sjukförsäkringsavgiften blir avdragsgill vid inkomsttaxeringen samt att kapitalinkomstskatten permanentas till 30 % om två år. I övrigt är man inom socialdemokratin enig med regeringen om att sjuk och arbetsskadeförsäkringarna flyttas från statsbudgeten. En försäkringsmodell är tänkt med tydligare samband mellan avgifter och förmåner. I avvaktan härpå föreslås en sjukförsäkringsavgift om 0,95 % av förvärvsinkomsten upp till 7,5 basbelopp. Det är denna avgift som Socialdemokraterna alltså anser icke bör bli avdragsgill. Det principiella förslaget är inte en fråga för skatteutskottet, men vi anser att avdragsrätten är motiverad och logiskt riktig, eftersom utfallande ersättning är skattepliktig. I övrigt består Socialdemokraternas avvikande mening i mer eller mindre hurtfriska uttalanden om att vårt land genom krisuppgörelserna förskonats från diverse skattesänkningar inom kapitalinkomstskatteområdet. Eftersom det inte ställs något socialdemokratiskt yrkande i frågan, utöver kapitalskattesatsen efter 1995, finns det ingen anledning till ytterligare kommentarer. Ny demokrati har också en avvikande mening i fråga om turistmomsen och bensinskatten. Man yrkar att turistmomsen sänks till 6 % för persontransporter och till 12,87 % för hotell och restaurangnäringarna. Därmed upprepar Ny demokrati sina krav från när kompletteringspropositionen lades fram i våras. Beklagligtvis är det ekonomiska läget sådant att det är otänkbart med ofinansierade skattesänkningar. Det är också beklagligt att det är svårt att kvantifiera de dynamiska effekter som en sådan skattesänkning kan tänkas medföra. Den andra delen av Ny demokratis avvikande mening rör bensinskatten. Det har talats en hel del tidigare i debatten i dag om den frågan. Liksom alla andra ogillar Ny demokrati bensinskattehöjningen och vill att regeringen återkommer till riksdagen med alternativa lösningar, som att t.ex. differentiera skatten och höja fordonsskatten. För att kompensera statskassan för en eventuellt icke genomförd bensinskattehöjning räcker det ingalunda med att höja fordonsskatten med angivna 400 kr, utan det erfordras minst ytterligare en tusenlapp. Det går att tänka sig vad det kommer att medföra i form av antalet avställda bilar. Differentierad regional bensinskatt har varit på tapeten tidigare. Men det medför icke önskvärda problem med gränsdragningar, redovisning och kontroll. Lars Bäckström hade märkligt nog ingen meningsyttring i skatteutskottets yttrande till finansutskottet. Man kan fråga sig varför. Han tar igen skadan med alla de förslag som Vänsterpartiet nu lägger fram. Men de är inte trovärdiga, och de löser inga problem. De gör bara ont värre. Det utgör dock ett sundhetstecken att Vänsterpartiet nu vill sänka matmomsen till 15 %. Det var inte så länge sedan som det hette: ''Bort med momsen på maten!'' Det här var ett framsteg, Lars Bäckström. Men alla de andra förslagen på skattehöjningar som har redovisats i finansutskottet skulle vara till stor skada för det svenska folket och bör därför inte genomföras.

Herr talman! Vi förbättrar vår politik allt eftersom. Det bör alla partier göra, och det försöker säkert alla partier att göra. Det är ingen orimlig hållning till politisk verksamhet. Det finns inte något finansiellt utrymme att avskaffa matmomsen 1993. Det är enkelt. Men det finns finansiellt utrymme att sänka den till 15 procentenheter. Då skulle Sverige lägga sig på den allmänna momsnivån i EG. Det kanske vissa tycker är lämpligt. Vi vill sänka den andra momsnivån från 25 till 22 procentenheter. Det har vi också skapat finansiellt utrymme för. Men Moderaterna tycker att det är bättre att ligga på 25 %. Det fanns en gång i världen moderater som tyckte att momsen borde sänkas till 18 %. 22 % är i alla fall ett steg på vägen. Vi föreslår en del skattehöjningar. Men det är inga stora skattehöjningar. Vårt netto slutar faktiskt på ett skatteminus för 1993. Jag sade det i mitt huvudanförande. Vi föreslår faktiskt 3 miljarder kronor mindre i skatteuttag än Moderaterna för 1993 i det betänkande som vi nu behandlar. Det är ett slags politikens paradox. Vidare var det frågan om varför Vänsterpartiet inte har någon meningsyttring i skatteutskottets yttrande till finansutskottet. Det är för att våra förslag finns redovisade i finansutskottets betänkande. Vi debatterar ju nu ett betänkande från finansutskottet. Det viktiga är att förslagen behandlas i kammaren. Det interna cirkulärskrivandet är inte riktigt lika viktigt som kammarärendet. Jag vill följa upp med ett par frågor till Knut Wachtmeister. Han pratar om skattehöjningar osv. Socialdemokraterna har berömt sig för att de har fått igenom en del skattehöjningar. Vad hade Moderaterna gjort om de hade fått som de hade velat? Skulle det inte ha blivit några skattehöjningar? Ligger budet på skattesänkningar om 10 miljarder kronor om året kvar från det moderata partiets sida? Slutligen har vi frågan om reseavdragen. Hur skall 500 miljoner kronor finansieras? Skall det inte ske en finansiering, eller är det kommunerna som skall belastas ytterligare? Skall en indragning på 7,5 miljarder kronor stiga till 8 miljarder kronor?
Herr talman! Lars Bäckström ställde några frågor, och jag svarar på den sista frågan först. Den gällde hur dessa 500 miljoner kronor skall finansieras. Det får Lars Bäckström besked om i budgetpropositionen. Lars Bäckström frågade mig om Moderaterna inte hade accepterat några skattehöjningar alls i det läge som rådde i höstas. Det är en hypotetisk fråga. Vi hade självfallet lagt tonvikten på besparingar. Men det var nödvändigt med en bred uppgörelse. Där gällde det att giva och att taga, vilket vi gjorde. Eftersom båda parterna tycks vara missnöjda nu efteråt, tyder det på att uppgörelsen antagligen träffade ganska rätt.
Herr talman! När jag anklagar Knut Wachtmeister för brutna löften på skattepolitikens område, säger han att det nu råder ett nytt ekonomiskt läge och att man inte kände till det när löftena gavs. Om man är osäker på den ekonomiska utvecklingen, skall man väl inte gå ut och lova skattesänkningar på 10 miljarder kronor om året? Dessutom tror jag inte att det är riktigt sant att man var osäker på det ekonomiska läget. Moderaterna kritiserade i valrörelsen oss socialdemokrater för att ha drivit ekonomin i botten. Då var det ingen hejd på svartmålningen. Men ändå utlovades skattesänkningar på 10 miljarder kronor om året. Det är det jag anklagar Moderata samlingspartiet för. Nu hör jag till min oförställda häpnad att Knut Wachtmeister lovar nya skattesänkningar. Det skall minsann finnas med i budgetpropositionen i januari. Har ni inte lärt er något av det som har hänt? Det går inte att sänka skattetrycket i Sverige i denna situation! Ni lovade skattesänkningar i kampanjen Ny start för Sverige. Ni lovade det i regeringsdeklarationen, och ni har lovat det i skriften Skattebomben. Ni har nu fått uppleva att detta är en omöjlighet. Men ni envisas och fortsätter med dessa löften. Jag hoppades att Knut Wachtmeister inte skulle hoppa över frågan om generalklausulen. Den ekonomiska brottsligheten och skattebrottsligheten är allvarliga företeelser. Denna brottslighet dränerar årligen staten på mycket pengar. Det hade varit en viktig del av krisbekämpningen att ställa upp i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men det har Moderata samlingspartiet inte visat något större intresse för och visar inte det nu heller. Det hade varit intressant att få höra synpunkter om detta. Slutligen var det frågan om förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet. Vi menar för det första att förmögenhetsskatten skall vara kvar. Vi menar för det andra att förmögenhetsskatten skall reformeras, så att det blir en bredare bas för skatteuttaget och en mycket lägre skattesats. Ungefär lika mycket skall tas in som tidigare. I det arbete som måste sättas igång tämligen omgående måste vi naturligtvis också väga in förhållandena för de mindre företagen. Vi har sagt i våra motioner att vi är inte främmande för att på ett eller annat sätt försöka gynna de mindre företagen i dessa frågor.
Herr talman! Det vore märkligt om vi skulle debattera generalklausulen i dag. Det är i morgon som frågan om avskaffandet skall debatteras. Det är i morgon som vi skall debattera regeringens förslag om att avskaffa generalklausulen. Varför skall vi först debattera frågan i dag och sedan ytterligare en gång? Jag har svårt att förstå det. Vidare sade Lars Hedfors att han blev mycket förvånad över att det kommer förslag till skattesänkningar i budgetpropositionen. Det kan Lars Hedfors inte vara omedveten om, eftersom det redogjordes för det så sent som i går i skatteutskottets delegation. Vi diskuterade också hur vi skall hantera den frågan för att skattesänkningen skall kunna träda i kraft senast den 15 mars nästa år. Lars Hedfors anklagar Moderata samlingspartiet för att ha lovat skattesänkningar om 10 miljarder per år, trots att vi måste ha varit medvetna om den ekonomiska krisen när vi gick in i regeringen. Men hur var det med Socialdemokraternas krismedvetande? Jag behöver bara erinra om den benämning som den förre finansministern fick - Allan ''vändpunkten'' Larsson. Han menade att allting pekade åt rätt håll, men det var helt fel. Vi var mera medvetna om krisen än vad Vi har i alla fall sänkt skatterna med 12,4 miljarder, och det är ingen dålig start. När väl konjunkturerna tillåter det kommer vi också att fortsätta att sänka de skadliga skatterna. Lars Hedfors gav en liten öppning beträffande det arbetande kapitalet när han sade att man måste ta hänsyn till att de mindre företagen drabbas av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet. Jag ser det ändå som en ljusning att Socialdemokraterna i det fallet kommer att ansluta sig till oss, på samma sätt som Vänsterpartiet, som också har sagt att man bör befria det arbetande kapitalet från förmögenhetsskatt.
Herr talman! Nej, Knut Wachtmeister, det är inte särskilt märkligt att jag vill diskutera generalklausulen i dag. Jag har försökt att från denna talarstol föra in ämnet ekonomisk brottslighet och skattebrottslighet. Det är det som jag vill diskutera i dag. Om vi kan komma till rätta med åtminstone en del av den ekonomiska brottsligheten, innebär det också en förstärkning av statskassan. Det är också ett mycket viktigt led i krispolitiken - och det är väl krispolitiken som vi diskuterar i dag, eller hur, Knut Wachtmeister? Vidare hävdar Knut Wachtmeister frimodigt att man har sänkt skatterna med 12,4 miljarder kronor sedan 1991. Jag läste häromdagen en tidskrift som Knut Wachtmeister känner mycket väl till och brukar citera, nämligen Sunt Förnuft. Skattebetalarnas Förening, en Moderaterna närstående organisation, hävdade bestämt att det inte var fråga om några skattesänkningar utan att det hade varit en skattehöjning från 1991 till 1993. Det må vara hur det vill med den saken, men Moderata samlingspartiet står i varje fall bakom en kraftig skattehöjning mellan 1992 och 1993. Jag måste också få säga att jag inte upphör att förvåna mig över Knut Wachtmeisters löften här om fortsatta skattesänkningar i Sverige. Jag vill än en gång fråga: Har ni verkligen inte lärt er någonting av era misstag och felbedömningar på det området?
Herr talman! Sunt Förnuft är ingalunda en Moderaterna närstående tidning, och jag tar avstånd från de beräkningar som den tidningen har gjort beträffande förändringarna i skattetrycket. Vidare frågar Lars Hedfors om vi verkligen vill utlova skattesänkningar. Ja, vi kommer att göra allt vad vi kan för att sänka de skadliga skatter som verkar hämmande på utvecklingen och på sysselsättningen i Sverige. Lägger man alltför stora skatter på näringsverksamheten tynar den bort, kapital flyttar från Sverige och recessionen blir stor. Vi har sett vad som har hänt när Socialdemokraterna höjde skattetrycket till världens högsta. Vi håller nu på att sänka det, och det är nödvändigt för att vi skall få ett bättre Sverige och större framtidsutsikter.

Herr talman! I dag diskuterar vi den akuta krisbekämpningen men även sådant som på längre sikt kan stärka förutsättningarna för tillväxt. För oss socialdemokrater är ökade utbildningsinsatser av utomordentlig betydelse som kompetensutveckling för att stärka konkurrenskraften allmänt sett och för att ge möjligheter till personlig utveckling för individen. Den hårdnande internationella konkurrensen ställer ökade kompetenskrav inom stora delar av arbetslivet. Ny teknik sprids i dag snabbare och den tekniska utvecklingen accelererar. Givna kunskaper föråldras snabbt. Goda lösningar på svåra problem inom olika samhällsområden måste tas fram. Att stärka och utveckla konkurrenskraften inom näringslivet är helt nödvändigt för att kampen mot den snabbt växande arbetslösheten skall bli framgångsrik. Förändringar i teknik och arbetsorganisation ökar krav på såväl kunskaper som förmåga att tillägna sig kunskaper. Till detta kommer att stora delar av den svenska arbetskraften har en utbildningsnivå som inte når upp till den som gäller i några av våra viktigaste konkurrentländer. Trots att utbildningsnivån ökat påtagligt under de senaste årtiondena saknar fortfarande över 40 % av arbetskraften utbildning utöver folk eller grundskola. De högskoleutbildade inom industrin utgör endast ca 5 % av de anställda. Generellt gäller att utbildningsnivån inom industrin behöver höjas. Det gäller då att ta ide erna om återkommande utbildning och livslångt lärande på allvar samtidigt som insatser måste göras för att höja utbildningsnivån hos de unga. Det finns dessutom stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper i samhället. För många löntagare med låg utbildning innebär förändringar i arbetslivet ett allvarligt hot mot deras framtida sysselsättning. Det är därför angeläget att ägna stort intresse åt på vilket sätt utbildningsmöjligheterna fördelas i samhället. Detta är naturligtvis ett ansvar för utbildningsanordnarna, främst stat och kommun, men det är angeläget att understryka arbetslivets eget ansvar. Det gäller både att tillse att den utbildning som de anställda för med sig verkligen används på ett rationellt sätt och att ta ansvar för personalens fort och vidareutbildning. Dess värre är det inte ovanligt att en omodern arbetsorganisation leder till att de anställdas kompetens underutnyttjas, både inom många branscher i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Delar av näringslivet avstår många gånger medvetet från att anställa forskarutbildade eller högskoleutbildade, till förfång för produktutveckling och förnyelse. Jag vill understryka att en höjd utbildningsnivå måste leda till en större andel kvalificerade jobb. Om inte, kan studier och förkovran upplevas som mindre värdefullt och leda till missnöje hos den som satsat tid och engagemang. Den svåra situationen på arbetsmarknaden understryker ytterligare det nödvändiga i att nu satsa stort på utbildning och kompetenshöjande åtgärder i samhället. Det är ett stort slöseri om inte engagemanget för utbildning tas till vara i den svåra arbetsmarknadssituation som Sverige nu befinner sig i. Vi socialdemokrater har mot denna bakgrund krävt ökade utbildningsinsatser. Vi har därför kraftigt motsatt oss regeringspartiernas beslut att skära ned den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningen. Vi har kritiserat att gymnasiereformen försenats genom utebliven finansiering. Av samma skäl har vi varit pådrivande för att öka antalet utbildningsplatser i högskolan. När vi i somras såg hur många behöriga sökande som inte fick plats inför höstterminen krävde vi att antalet platser skulle öka med minst 5 000. Utbildningministern motsatte sig detta. Efter starka reaktioner tvingades regeringen tillföra högskolan ytterligare 4 000 platser. Vid krisuppgörelsen i september tillmötesgick sedan regeringssidan våra krav på ökade utbildningsinsatser. Överenskommelsen innebar att ca 25 000 heltidsplatser, varav 13 000 vid Till vuxenstudierna kopplades också en ökning av vuxenstudiestödet. Dessutom utökades högskolan med ytterligare 2 000 studieplatser. Det här är bra. Dess värre finns det anledning att känna oro för bristande insikt hos regeringen om vad utbildningsverkligheten kräver. Det räcker inte att tilldela nya platser. De ekonomiska förutsättningarna för studier för individerna måste vara utklarade, oavsett om det rör sig om utbildningsbidrag, vuxenstudiestöd, studiemedel eller andra sätt att finansiera sina studier. Här haltar det allvarligt i dag. Enligt krisuppgörelsen skulle högskoleplatserna om möjligt förläggas till de små och medelstora högskolorna. Vi ansåg att detta var särskilt angeläget eftersom dessa högskolor av den borgerliga regeringen missgynnats vid fördelningen av de nya resurser som kommit högskolan till del under det senaste året. Regeringspartierna grälade i två månader om fördelningen av platserna och lämnade sin proposition så sent som den 25 november. Enligt denna skall - i strid med överenskommelsen - 300 av platserna inte tilldelas de mindre och medelstora högskolorna utan universiteten. Vi är förvånade över att Centern föll undan i den frågan. Vi har för vår del haft kontakt med alla berörda högskolor. Vi har då erhållit försäkringar om att de mindre och medelstora högskolorna verkligen har förmågan att med kvalitet i utbildningen ta sig an 2 000 nya högskolestuderande. Vi finner inga skäl att frångå överenskommelsen. Nog om detta - vi får diskutera den frågan mer på fredag. Jag menar att det finns skäl att se framåt. Vi socialdemokrater menar att det är dags att kraftigt höja ambitionsnivån på utbildningsområdet. Ytterligare en årskull, dvs. 100 000 kvinnor och män, bör så snart som möjligt befinna sig i studier på olika nivåer. Det behövs en strategi för att höja utbildningsnivån och öka kompetensutvecklingen i ett perspektiv av livslångt lärande. Först och främst gäller det att ta till vara den vilja till studier och förkovran som finns tydligt dokumenterad i ansökningsköerna bl.a. till det tredje året på gymnasieskolan, till komvux, folkhögskolor, studieförbund och högskolor. Vidare måste så många som möjligt av dem som drabbas av arbetslöshet erbjudas en kompetensstärkande utbildning. Dessa utbildningsinsatser kräver att man i arbetslivet utvecklar förmågan att tillvarata de anställdas resurser och vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Jag vill framhålla tio komponenter i en utbildningsstrategi för livslångt lärande. För det första: Förändringarna i gymnasieskolan måste genomföras, så att ungdomarna kan ges en förlängd yrkesutbildning med förstärkt allmänkompetens. För det andra: Ungdomar med en tvåårig utbildning måste erbjudas ett tredje år. Medvetenhet om behovet av att bygga på en tidigare utbildning måste konsekvent stimuleras. För det tredje: Vuxenutbildningen måste förstärkas. Antalet platser i komvux, på folkhögskolor och i studieförbund måste öka kraftigt, så att flertalet av dem som söker sig till dessa utbildningar också kan få studera. Vuxenutbildningen är av OECD omnämnd som det svenska utbildningssystemets pärla. Den får inte vanvårdas. Vuxenstudiernas finansiering måste tas på allvar, och vuxenutbildningen får inte utgöra en nedskärningspost för regeringen. För det fjärde: En röd tråd i all vuxenutbildning borde vara att man mycket medvetet satsar på ökat språkkunnande - främst engelska för vuxna med kort utbildning. Ett stort språkutbildningsprogram är ett nödvändigt inslag i arbetet att höja utbildningsnivån. För det femte: Den genom riksdagsbeslutet från våren 1991 inledda expansionen av högskolan måste fortsätta. Högskolan måste få en mer betydelsefull roll för fort och vidareutbildningen av redan yrkesverksamma. Antalet platser inom naturvetenskaplig och teknisk utbildning måste öka. För det sjätte: Fler bör få genomgå forskarutbildning, inte minst inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet. För det sjunde: Utbildning för arbetslösa måste utnyttjas fullt ut. Detta gäller såväl AMU organisationens kvalificerade utbildningsmöjligheter som komvux, folkhögskola, arbetsplatsanknuten utbildning osv. För det åttonde: Möjligheten till utbildningsvikariat borde utnyttjas inom näringslivet i betydligt större omfattning än vad som sker i dag. Denna möjlighet till kombination mellan utbildning för en anställd och vikariatsanställning för en annan på goda ekonomiska villkor borde utnyttjas mer. För det nionde: Förmågan att ute på arbetsplatserna kartlägga behovet av kompetenshöjning hos de anställda måste utvecklas. Personalutbildningen måste kraftigt förstärkas. Arbetsgivarna bör ta på sig ett större ansvar för kompetensutveckling av sin personal. En arbetsplats borde ses som en läroplats. De anställda som återkommer från studier borde få mer utvecklande arbetsuppgifter med möjlighet att tillämpa och vidmakthålla de nyvunna kunskaperna. För det tionde: En arbetsorganisation som utvecklas i en mer demokratisk och för de anställda mer ansvarstagande riktning skulle också göra satsningar på studier och kompetensutvecklande insatser mer meningsfulla för den enskilde. Den skulle också leda till betydelsefulla förbättringar av vårt näringsliv och samhälle. Herr talman! En sådan strategi för tillväxt genom höjd utbildningsnivå och ökad kompetens innehåller många komponenter. Det handlar om ökad utbildningsvolym, totalt sett med 100 000 platser per år, kopplad till en realistisk studiefinansiering - men även om krav på förändringar av arbetslivet. Behovet att förverkliga en sådan strategi är nu större än någonsin. Den är en väsentlig del, som vi socialdemokrater ser det, i den akuta krisbekämpningen. Det vore en stor fördel för landet om vi kunde enas om detta.
Det underlättar planeringen av arbetet här i kammaren om de ärade talarna någorlunda håller sig till den förhandsanmälda tiden.
Herr talman! Lena Hjelm-Walle n har i sitt anförande tagit upp utbildningsfrågorna ur ett mycket brett perspektiv. Det finns knappast tid och möjlighet att nu diskutera alla de punkter som Lena Hjelm-Walle n tog upp, även om de i och för sig är mycket viktiga. Lena Hjelm-Walle n underströk det ansvar som åligger stat, kommun och arbetsliv att ordna utbildning av hög kvalitet. Hon underströk också vikten av en höjd utbildningsnivå. Jag vill instämma i vad Lena Hjelm-Walle n sade om det. Uppgiften att stärka Sverige som kunskapsnation är en av de viktigaste för regeringen och Sveriges riksdag. Detta underströk regeringen i sin regeringsdeklaration. Att höja kvaliteten inom all utbildning och inom forskningen och att öka antalet högskolestuderande kommer att vara avgörande för Sveriges framtida utveckling. Utbildning och forskning är i sanning det moderna samhällets nyckel till välstånd. Samtidigt spelar det självfallet en mycket stor roll för varje individ att utbildningsväsendet håller högsta möjliga kvalitet, att utbildningar finns på olika nivåer och att det finns tillgång till utbildningsplatser. Utbildningsinsatser är ett mycket viktigt motmedel mot arbetslöshet, och utbildningsinsatser är också det som ökar även den enskildes möjligheter. Socialdemokraterna spelar ju också utbildning av olika slag en mycket viktig roll. Detta gäller även utbildningsinsatser inom det reguljära utbildningsväsendet. Långt innan denna överenskommelse träffades hade regeringen utökat utbildningsinsatserna inom det reguljära utbildningsväsendet. Detta gjordes genom insatser mot ungdomsarbetslösheten, vilka bl.a. lett till att hittills ca 13 000 nya platser tillskapats för ett tredje utbildningsår i gymnasieskolan, och genom tillskapandet av tusentals högskoleplatser. Jag vill gärna här och nu understryka den betydelse som den kommunala vuxenutbildningen har för vuxna som i större eller mindre omfattning behöver komplettera sin utbildning av ett eller annat skäl. Inte minst i tider av arbetslöshet spelar den kommunala vuxenutbildningen en mycket stor roll, men även som strategi för att ge vuxna möjligheter till en ordentlig utbildning. Av särskilt stor strategisk vikt är dock ökningen av antalet högskoleplatser. Sverige har ju en lägre andel akademiskt utbildade än jämförbara länder, precis som Lena Hjelm-Walle n påpekade. Detta är oacceptabelt. Om Sverige skall klara sin konkurrenskraft måste det här förhållandet ändras. Under 80-talet låg omfattningen av den högre utbildningen på en i stort sett konstant nivå. Detta måste vi vända på. Betydande resurser satsas ju också i Sverige på utbildning. Sverige har ju, näst Luxemburg, den högsta kostnaden per elev i grund och gymnasieskola. Den högre utbildningen har däremot inte prioriterats i lika hög grad. Sedan hösten 1991 har en väsentlig utbyggnad skett av högskoleutbildningen. Den ingår i ett program som syftar till en utökning av antalet nybörjarplatser med åtminstone 18 000 senast till 1993/94. Den samlade effekten av regeringens satsningar är att antalet studenter i högre utbildning Enligt ett regeringsbeslut i augusti kom en satsning på 4 000 platser, som Lena Hjelm-Walle n påpekade. Skälet till detta var att undvika dröjsmål. Platserna behövde tas i anspråk redan vid terminsstarten. Nu kommer ytterligare 2 000 Den här ökningen kommer tillsammans med en kvalitativ förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen. En ökning av volymen måste ske på ett sådant sätt att högt ställda kvalitetskrav kan fyllas, bl.a. när det gäller lärarkompetensen. Kvalitetsförstärkningar är en förutsättning för att en dimensioneringsökning skall kunna genomföras. Detta är en oerhört viktig strategi för att stärka den högre utbildningen, och därmed Sveriges konkurrenskraft. Att dessa förslag läggs fram nu, i en extremt svår statsfinansiell situation, visar ju hur viktiga dessa frågor är. Hög kvalitet och en ökad andel av ungdomskullarna i högre utbildning är nödvändigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Att det dröjt, som Lena Hjelm-Walle n påpekade, innan vi fick regeringens förslag om platserna beklagar jag. Det hör samman med att olika intressen skall vägas samman vid fördelningen av platserna. Universitet och högskolor skall inkomma med förslag och synpunkter, och sammanvägningar måste ske. Låt mig också säga till Lena Hjelm-Walle n att när nu fördelningen av de 2 000 platserna har kommit, är den icke i strid med överenskommelsen. I överenskommelsen står mycket klart, att om möjligt skall platserna fördelas till de mindre och medelstora högskolorna. Här har man, efter sammanvägningar och överväganden och efter att ha fått förslag från universitet och högskolor, funnit att 300 av platserna skall gå till universiteten.

Herr talman! Vi i det socialdemokratiska partiet har försökt att vara mycket konsekventa i att överenskommelserna skall hållas. När vi då har ett tydligt uttalande att nu skall 2 000 ytterligare platser läggas ut till högskolorna, och att de om möjligt skall läggas ut till de nyare högskolorna, menar vi att det också skall följas. Då återstår det egentligen för regeringssidan att bevisa att detta inte var möjligt. Något sådant bevismaterial har i alla fall inte vi fått. Herr talman! När jag förlängde mitt anförande genom att också försöka blicka framåt och i tio punkter ange hur jag menar att en utbildningsstrategi skulle se ut, gjorde jag det mot bakgrunden av att jag anser att behovet är så stort av att vi får en samlad strategi. Jag skulle önska att regeringen kom med en sådan. Läget är så allvarligt när det gäller arbetslöshet och tillväxt att vi behöver en samlad strategi för dessa satsningar. Jag hoppas att vi skall vara överens om det allra mesta i detta, men det räcker inte att vara överens i ord. Det handlar om hur man faktiskt agerar. Jag blir glad när jag hör Ann-Cathrine Haglund tala väl om kommunal vuxenutbildning. Men det rimmar illa att samtidigt skära ner deras resurser.
Herr talman! Vi har slutit en överenskommelse som vi behandlar i dag. Där finns medel för 13 000 komvuxplatser, förutom att det finns gymnasieskoleplatser, folkhögskoleplatser och andra utbildningsplatser. Jag tycker inte att det är att skära ner. Jag tycker att det är att öka, Lena Hjelm-Walle n. Vi har varit alldeles överens om detta. När det sedan gäller formuleringarna för de 2 000 platserna står det i överenskommelsen ''om möjligt''. Det är ju också någonting som vi behandlar i utbildningsutskottet just nu. Vi är inte klara med det. Vi skall debattera vidare i morgon eller på fredag. Det har infordrats förslag från högskolorna. Då har man funnit den lämpliga avvägningen vara den fördelning som regeringen sedan har kommit med. Jag finner på intet sätt att detta är i strid med den överenskommelse som har slutits. När det gäller att få en strategi för framtiden, vet Lena Hjelm-Walle n mycket väl att vi har börjat arbeta med hur en strategi för högskolan skall se ut. I måndags fattade vi beslut om högskolelagen. Under våren, skall vi fatta ett treårsbeslut när det gäller högre utbildning och forskning. Vad är detta, om inte strategi?
Herr talman! Min avsikt med strategi är inte bara att diskutera ett utbildningsområde i taget. Jag vill inte bara begränsa mig till högskola eller kommunal vuxenutbildning, utan det gäller att ta hela greppet. Där måste också arbetsgivarnas ansvar tas in mycket tydligt. Det var den ena kommentaren jag ville fälla. Den andra är att jag hoppas att synen på vuxenutbildning har undergått en positiv förändring hos de borgerliga partierna. Jag förstår att ni vill glömma att det i våras handlade om att skära ner komvux resurser med en fjärdedel.
Herr talman! Lena Hjelm-Walle n vet mycket väl att vi har en positiv syn på den kommunala vuxenutbildningen. Det behöver självfallet finnas möjligheter för vuxna att kunna komplettera sin utbildning. Det viktigaste torde dock vara att man på underliggande stadier, i grundskolan och i gymnasieskolan, försöker ge ungdomarna en sådan vägledning att de väljer rätt. Man bör ge dem en sådan undervisning att de får den utbildning som de behöver för att gå vidare. Men vi vet att det ändå finns behov av en vuxenutbildning. Det är klart att den skall finnas där. Jag instämmer i det som Lena Hjelm-Walle n säger om att arbetslivet självfallet också måste ta ett ansvar för utbildning. Jag ser många olika utbildningsanordnare i framtiden som ger utbildning av olika slag. De kan komplettera eller ersätta varandra. När det gäller en strategi för utbildningsområdet arbetar vi med en reformerad gymnasieskola. Det pågår nu ett stort läroplansarbete och ett arbete för att få nya betyg. Detta är stora strategiska frågor. Vi kommer att få ta ställning till läroplansarbete och betygsförslag så småningom. Vi arbetar med reformeringen av gymnasieskolan. Den håller på att byggas upp ute i kommunerna. Så nog arbetar vi strategiskt med utbildningsfrågorna.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om anslaget till folkhögskolan. Jag är mycket glad över förslaget att folkhögskolorna skall få ytterligare medel till 5 000 platser. Det innebär att 5 000 arbetslösa kan förbättra sin utbildning och därmed bli bättre rustade att kunna få ett jobb. Det är bra för samhället och också bra för individen. Kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig i denna fråga och föreslagit att medlen till folkhögskolorna skall fördelas av Folkbildningsrådet. Detta har också finansutskottet ställt sig bakom. Det är bra, och det är också viktigt. En annan ordning hade kunnat innebära att en orättvis fördelning kommit till stånd, eftersom skolorna är ojämnt spridda över landet. Om Folkbildningsrådet fördelar resurserna innebär det en förenklad administration för folkhögskolorna, vilket också är bra. Folkbildningsrådet har en stor erfarenhet av att fördela stöd och en kunskap om folkhögskoleverksamheten som sådan. Det har visat sig att Folkbildningsrådet behövt liten administration för uppgiften med fördelningen. Det är mycket bra att vi är eniga om att Folkbildningsrådet skall fördela stödet. Jag har tagit till orda därför att jag vill få ett förtydligande av den fortsatta texten i finansutskottets betänkande. Där säger man att en förutsättning måste vara att medlen kan utnyttjas som bidrag endast till folkhögskolorna och att de således inte kan utnyttjas inom annan folkbildningsverksamhet. Det är detta som jag vill ha förtydligat. Självfallet skall medlen oavkortat gå till folkhögskolorna, och det är folkhögskolorna som skall ha ansvaret för verksamheten. Jag hoppas att man med finansutskottets skrivning vill påpeka att det är just detta som frågan gäller och ingenting annat. Jag vill påminna något om det som står i propositionen. Där står: Folkhögskolorna skall inom ramen för sin normala verksamhet kunna samverka med studieförbunden. Detta är viktigt. Om vi skall kunna komma i gång med verksamheten så fort som möjligt och om vi skall kunna ta tillvara alla resurser, är det viktigt att det finns en lokal samverkan. Det är vanligt att folkhögskolorna samverkar med studieförbunden. Det är många gånger en direkt förutsättning för att kunna starta kurser. Man samverkar om lokaler, lärare och liknande. I detta fall är det mycket viktigt att verksamheten kommer i gång snabbt. Det är självklart, jag vill påtala det en gång till, att det för det övergripande ansvaret för folkhögskolan är oerhört viktigt med den lokala samverkan. Jag förutsätter att utskottets skrivning markerar att det är pengarna som skall gå till folkhögskolorna och ingenting annat, men att det är fullt möjligt att folkhögskolorna samverkar lokalt så att intentionerna blir verklighet och de föreslagna anslagen utnyttjas.

Herr talman! Efter valet 1991 har följande inträffat när det gäller bostadsfrågorna. För det första försvann bostadsministern. För det andra försvann Bostadsdepartementet. För det tredje har också debattörerna i bostadsfrågor från de borgerliga regeringspartierna försvunnit. När jag tittar ut över kammaren ser jag ingen av dem som bara för en kort tid sedan med stor entusiasm företrädde en bostadsfinansiering som nu är på väg att haverera. Med herr talmannens tillåtelse vill jag göra jämförelsen med när mina barn växte upp och vi för många jular sedan satt och tittade på julprogrammet med den s.k. teskedsgumman, som ibland fanns i verkligheten och ibland var borta och liten som en tesked. Det är precis så med de borgerliga gubbarna i bostadsutskottet. De är som teskedsgumman - de är borta och osynliga. Jag förstår skälet till att de inte längre orkar att diskutera den borgerliga bostadsfinansieringen. Det är nämligen så att det i bostadsfrågan inträffar någonting i Sverige som inte är lätt att koppla till de andra politiska frågorna. När vi träffas i debatterna ute i landet råder det en sällsynt samstämmighet mellan mittblocket i svensk politik och Socialdemokraterna. Det kan gälla fastighetsskatten, fördelningspolitiken eller rättvisan i fördelningen av boendekostnaderna. Denna samstämmighet avtar undan för undan efterhand som debattörerna närmar sig riksdagen. När vi kommer till riksdagen - t.ex. i dag, då vi har utrymme att diskutera bostadsfrågans roll i svensk ekonomi ser var och en som är här att debattörerna inte längre är tillgängliga för samtal. En fråga som också är på väg att försvinna är den sociala bostadspolitiken. Om några veckor, i januari 1993, påbörjas en avreglering och en avveckling av bostadssubventionerna. Jag vill gärna påpeka att bostaden har varit motorn i svensk ekonomi. Varje arbetsplats inom byggsektorn genererar i sin tur fyra, fem andra jobb inom närliggande branscher. Den har därför haft en mycket viktig roll när det gällt att upprätthålla en god sysselsättning och bra fart på svensk ekonomi.

Det kan finnas skäl att säga att vi har tagit upp dessa frågor i bostadsutskottet, och man har tagit upp dem i finansutskottet. Vi har hos regeringen beställt ett ROT-program, som förhoppningsvis kan komma redan i budgetpropositionen i januari 1993. Lämnas det inte ett sådant förslag, kommer vi att begära att det eller de statsråd - de är sju stycken, och det gäller att hålla reda på vilken sjundedel som i regeringen har ansvaret för bostadsfrågorna - kommer hit till kammaren så att vi kan ställa frågor och få fram ett ROT-program snarast möjligt. Det andra som inträffat i bostadsutskottet är att vi enigt har tagit ett utskottsinitiativ som innebär att de ombyggnadsärenden som ligger för behandling i Länsbostadsnämnderna vilka inte har behandlats före den 31 december 1992 ändå skall hanteras efter 1992 års låneregler. Det är mycket viktigt, eftersom bidrag av detta slag medverkar till att man kan ha någon skönjbar verksamhet på den svenska bostadsmarknaden. Vi kommer i januari med nya uppslag ägnade att få fart på byggverksamheten och aktiviteten inom den svenska byggbranschen. Det gäller också att hålla en byggverksamhet i gång som inte bara sträcker sig över ett eller två år utan som har en mera långsiktig verkan. Jag föreställer mig att en långsiktig verkan är att man kan åstadkomma en sådan politisk samling att en bostadsfinansieringsreform gäller i varje fall hela 90-talet och en bra bit in på nästa århundrade. Det förutsätter att partierna på mittfältet är beredda att medverka till att slå vakt om det som kan kallas för en social bostadspolitik. Till alla dem som eventuellt företräder uppfattningen - det finns sådana - att vi har tillräckligt med bostäder vill jag säga att det har vi inte. En prognos för 90-talet berättar att ungefär 140 000 ungdomar över 18 år kommer att söka sig ut på arbets och bostadsmarknaden. Vidare kommer det invandrare till Sverige som söker bostäder, och de äldre, framför allt över 80 år, är en starkt växande grupp som kommer att efterfråga bostäder anpassade till deras särskilda behov. Vi bör därför sträva efter att så småningom komma upp till mera ordinära förhållanden, en bostadsproduktion som omfattar mellan 30 000 och 40 000 lägenheter i nyproduktionen och ungefär lika mycket inom ombyggnadsverksamheten.

Det viktiga är, herr talman, att dessa 3 miljarder läggs ut så som finansministern, socialdemokraterna som har deltagit i överenskommelsen med regeringen, bostadsutskottet och finansutskottet har sagt, att det skall vara en utplacering i de äldre och yngre bestånden. Det skall, som vi säger, gälla alla upplåtelseformer. Framför allt, vilket är viktigt att understryka, skall det vara en rättvis fördelning. Jag hoppas att det finns en sådan kapacitet hos regeringen att den lägger fram ett förslag som är rättvist, för det är detta som har bildat underlaget för överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att vi i Vänsterpartiet är helt klara över att man måste ta itu med det budgetunderskott som finns. I den krismotion som Vänsterpartiet har skrivit, liksom i meningsyttringen, har vi markerat att det är nödvändigt med strukturella åtgärder för att minska budgetunderskottet. Vi tror dessutom att man, för att kunna göra det, är tvungen att minska de generella bostadssubventionerna. Vi tror inte att det finns så många andra stora utgifter. Vi har pensionssystemet, och vi har de höga bostadssubventionerna. Det är viktigt att utgifterna minskas, men framför allt att bostadssubventionerna omfördelas, så att de i högre grad kommer de människor till godo som bäst behöver dem. Vi i Vänsterpartiet är fullt beredda att diskutera detta med regeringen och med Socialdemokraterna. Det förefaller som att regeringens inställning är att det finns anledning att diskutera det här med andra partier. Vi ser steget som togs när Bostadsdelegationen bildades, och vi menar att delegationen kunde vara ett forum för denna diskussion. Vi har däremot svårt att förstå att man inte tar till vara alla partiers krafter i arbetet och att det enbart är män som skall komma för att diskutera och ge synpunkter på bostadsfrågorna. Vi upprepar vårt framlagda förslag om en parlamentarisk grupp för att se över bostadsfinansieringen i framtiden. När man diskuterar dessa åtgärder, kan man se både på lång och på kort sikt. Vi tror att det är viktigt att en social bostadspolitik hela tiden finns med för att värna om den tradition och den kultur som vi har arbetat fram i vårt land, nämligen insikten om att alla har rätt till en bra bostad. Det skall inte hänga på hur hög inkomsten är, utan på familjens behov. Vi tror att den sociala bostadspolitiken går att bevara, även om man diskuterar att på sikt minska bostadssubventionerna. Vi kommer sedan till tidpunkten för detta och hur man skall lösa problemet på kort sikt. Vänsterpartiet har oerhört svårt att se hur man skall kunna klara av föreslagna minskningar för 1993 och 1994. Tidpunkten kan inte vara mycket sämre vald. Rikets finanser är oerhört dåliga, arbetslösheten ökar - arbetslösheten i byggsektorn är en av de hösta i landet - och många människor är faktiskt i behov av en bostad. Vi har redan tidigare varit inne på de höga hyreshöjningar som redan är ett faktum. Tillsammans med de ytterligare försämringar som blir verklighet under 1993 och 1994 kommer det att innebära att många inte kommer att ha råd att bo. Vi tycker alltså att det är ett extremt dåligt tillfälle att minska bostadssubventionerna under 1993 och Det finns naturligtvis ljuspunkter i utskottets framlagda förslag, nämligen ROT-programmen. institutioner i samhället är ett bra sätt att få i gång jobb. Jag kan däremot inte förstå att man inte har fullföljt det hela. Varför finns inte VA-nätet med? Vänsterpartitet har både påpekat och drivit frågan att det när det gäller VA-nätet finns stora behov och därmed förutsättningar för jobb. Jag återvänder till diskussionen om minskningen av bostadssubventionerna för 1993. Jag vill påminna dem som var med när beslutet i våras fattades - vi är flera här nu som var med - att minska räntebidragen. Jag vet att den centerpartistiske ordföranden i bostadsutskottet stod här i kammaren och försvarade beslutet med att det var ett rättvist sådant. Fördelningen mellan villaägare och hyresgäster blev lika stor, sades det. Jag har därför oerhört svårt att förstå hur de borgerliga partierna och Socialdemokraterna har kunnat gå med på detta beslut. Jag förstår inte anledningen till att Socialdemokraterna har ändrat sig. Det kan inte finnas någon ursäkt därför, och man talar emot sig själv. När det gäller minskningen för 1994 med 3 miljarder kronor, är det ju 3 miljarder kronor netto som skall minskas. Vi vet att ökningen för bostadsbidragen kommer därutöver. Det stannar alltså inte på beloppet 3 miljarder kronor, som skall fördelas. Det är mycket märkligt att man vid den träffade överenskommelsen mellan de borgerliga regeringspartierna och Socialdemokraterna inte i utskottet har kunnat komma överens om vilken tolkning som gäller, utan i stället skjutit frågan ytterligare framför sig. På den punkten är Ny demokrati och Vänsterpartiet överens om att förslaget är felaktigt, eftersom det hårt drabbar hyresgäster och dem som inte har det särskilt gott ställt, men som vill bo kvar i sin lägenhet eller, när det exempelvis gäller ungdomar, skaffa sig en lägenhet. Ny demokratis framlagda recept i finansutskottet är mycket dåligt. Återigen vill Ny demokrati i vanlig stil sätta grupp mot grupp. Ny demokrati vill alltså inte minska bostadssubventionerna för 1994, utan ta pengarna från biståndsbudgeten. Det är från Vänsterpartiets sida sett naturligtvis helt oacceptabelt. Jag vet inte hur många här som i morse gick gången in till ledamotshuset. Jag hoppas att det var fler än jag, och att de då möttes av en tomteuppvaktning från Hyresgästernas Riksförbund. Deltagarna i uppvaktningen hade med sig en önskelista med hyresgästernas önskeklappar, och de tackade på förhand. De efterlyste rättvisepaket nr 1. De önskade att riksdagen skulle återföra 1,8 miljarder kronor till hyresgästerna, eftersom egnahemsägarnas avdragsrätt inte ändras. De hoppades att tomtarna Wibble och Carlsson skulle önska God Jul. De efterlyste också rättvisepaket nr 2. Det handlar om att de 3 miljarderna i försämrade räntebidrag skall betalas av alla och inte bara av hyresgästerna. Det skulle föreställa en önskeklapp från Bo Lundgren och en hälsning från Bengt Westerberg om att vi behöver bo. Jag vet, som sagt, inte om fler tog del av önskelistan - jag hoppas det - i annat fall hoppas jag att ni i efterhand gör det. Som hyresgäst är man med rätta oerhört upprörd över den orättvisa behandling som man med framlagda förslag utsätts för. Jag tyckte att bostadsutskottets orförande Agne Hansson skymtade i kammaren, men jag får väl finna mig i, precis som Oskar Lindkvist när han talade, att den som man riktar sig till är osynlig liksom teskedsgumman. Det talar väl sitt tydliga språk. För mig är det ett väldigt tydligt talat språk när man från den borgerliga majoritetens och regeringens sida inte ens är beredd att i denna talarstol försvara träffad uppgörelse. Socialdemokraterna svarar åtminstone. De går upp i talarstolen och står för den överenskommelse som man träffat. De borgerliga partierna anser inte att man ens behöver vara här och lyssna, än mindre delta och försvara de förslag som man varit med om att lägga fram och fattat beslut om. Jag hade tänkt att överlämna den här önskelistan till ordföranden i bostadsutskottet. Om han nu kommer in i kammaren kan han få ta del av listan efteråt. Jag tycker att det är uppseendeväckande att den borgerliga majoriteten inte anser att man behöver försvara och förklara sina framlagda förslag på bostadsområdet. Herr talman! Jag slutar med att i helhet instämma med Johan Lönnroths meningsyttring i finansutskottets betänkande. Jag och hela Vänsterpartiet står bakom den. Jag yrkar emellertid särskilt bifall till meningsyttringen under mom. 43.

Herr talman! Vi har utgått från att man i finansrundan förklarat även de förslag i det här paketet som ligger på bostadspolitikens område. Jag har egentligen ingenting att tillägga till det anförande och de inlägg som Per-Ola Eriksson tidigare i dag har gjort. Jag ber om ursäkt för att jag inte hörde hela Eva Zetterbergs anförande. Vi har dock i behandlingen i bostadsutskottet på två viktiga punkter gjort markeringar, som har förts upp i finansutskottet. Det tog Oskar Lindqvist upp, och jag delar den uppfattning som han förde till torgs. Jag tyckte att han talade för en bredare majoritet i utskottet. För det första gäller det sysselsättningssidan, där vi har givit regeringen till känna behovet av åtgärder när det gäller ombyggnadsverksamheten. För det andra gäller det fördelningen av utläggningen av de här besparingarna, där det fortfarande pågår överläggningar mellan de partier som har ingått uppgörelsen. Jag förutsätter att man tar fram förslag som täcker in vad vi har markerat i utskottets skrivning. Vi har just sagt att vi avvisar den mera preciserade fördelningen, som föreslås i bilagan till finanspropositionen. Vi har pekat på, precis som vice ordföranden i utskottet nyss sade, att det är den skrivning som finansminister Wibble har anfört i propositionen som skall gälla för fördelningen. Jag utgår från att det är på de grunderna som man arbetar fram det här förslaget, precis som Oskar Lindkvist sade. Jag vill understryka att vi har gjort ett tillkännagivande, på eget initiativ - som i och för sig inte behandlas här - som gäller ombyggnader 1992. Därmed tycker jag att jag har kommenterat det som ytterligare behöver tas upp när det gäller bostadsutskottets syn på de här frågorna. Det finns inga delade meningar, såvitt jag kan förstå.
Herr talman! Jag vill säga till Agne Hansson att det inte var någon särskilt uttömmande förklaring som Per-Ola Eriksson gav under finansdebatten. Jag förutsätter att huvuddiskussionen om bostadssubventionerna bör komma i det här sammanhanget, och inte enbart i den övergripande finansdebatten. Det är bra att det kommer förslag om pengar för ombyggnader - de pengarna behövs. Men jag vidhåller att det är ett förslag som drabbar orättvist. Jag vill upprepa att det är synnerligen märkligt att man inte har kunnat komma överens i utskottet, om nu Centern och Socialdemokraterna, kanske också Folkpartiet och kds, är överens. Det hade varit lätt att slå fast detta. Jag uppfattar att det är på samma sätt som i andra sammanhang, när hyresgäster har sagt att Centern vill väl men gör som Moderaterna vill. Det är fallet här. Moderaterna har inte velat acceptera finansministerns skrivning, utan det är Bo Lundgrens version som gäller. Den skulle inte drabba på samma sätt, utan den skulle tvärtom drabba dem som har högre hyror mer än dem som har lägre hyror.
Herr talman! Såvitt jag kunde förstå, fanns det ingen anledning för oss i bostadsutskottet att ta över den samlade synen och de återstående ärenden som fanns att förhandla fram i detalj i den vida överenskommelse som generellt har gjorts. Vi har förutsatt, precis som det var tänkt från början, att de här detaljbesluten skall tas fram i ett andra skede, när man kan överblicka problemen litet bättre och när man har mera tid på sig att försöka göra det så vettigt som möjligt. Låt mig också säga att vi med öppna ögon har erkänt att neutraliteten för närvarande inte överensstämmer med den syn vi har haft tidigare. Mot bakgrund av de ekonomiska problem som nu finns och av att vissa åtgärder har drabbat villaägarna särskilt hårt, har vi accepterat att behålla neutraliteten haltande temporärt. Det är ingen hemlighet att det inte är någon neutralitet mellan de olika besittningsformerna. Det framgår mycket klart av vad vi har sagt i betänkandet. Det är bara att beklaga det. Vi har inte kommit längre, på grund av det ekonomiska läget - detta senare med hänvisning till den önskeklapp som jag fick av Eva Zetterberg.
Herr talman! Det är klädsamt och bra att Agne Hansson är helt klar över att neutraliteten inte gäller, men jag vill minnas att Agne Hansson gjorde ett stort nummer av det när beslutet fattades i våras. Vi gör uppenbarligen helt olika bedömningar av det ekonomiska läget. Det här är ett mycket destruktivt beslut, som inte på något sätt kommer att förbättra den svenska ekonomin, varken 1993 eller 1994, men som däremot kommer att drabba mycket orättvist. Jag vill, förutom den önskeklapp som jag vidarebefordrade från Hyresgästföreningen, till Agne Hansson lämna över frågan om de individuella bostadsbidragen. Om de generella bostadssubventionerna nu minskar så pass drastiskt under kort tid, varför är ni inte i den borgerliga majoriteten villiga att drastiskt öka bostadsbidragen, som skulle innebära att de familjer som har de sämsta möjligheterna att klara sin hyra kunde göra det? Varför gick ni inte med på att låta den lägre gränsen för bostadsbidragen vara kvar, eller att göra ytterligare höjningar för att kompensera dem som drabbas i det här fallet? Jag förväntar mig inte något konkret svar på den frågan i dag, men jag vill skicka med den. Det är många familjer, som i dag fruktar för och redan har fått stora hyreshöjningar, som varje dag funderar över hur de skall få ekonomin att gå ihop.

Herr talman! Jag beklagade inte att det var få repliker. Jag beklagade att majoritetens företrädare inte ens ansåg att det var nödvändigt att ha ett anförande där man förklarar sin politik, utan att man endast efter kritik går upp och försvarar sig. Däremot skulle jag vilja säga till Dan Eriksson i Stockholm att min och Vänsterpartiets ståndpunkt är att Ny demokratis linje är absolut felaktig. Ny demokrati ställer återigen grupper mot varandra - det gör man alltför ofta. Man ställer bistånd mot pensionärer, barnfamiljer mot flyktingar, osv. Vänsterpartiet kan inte reflektera över tanken att arbeta på det sättet. En annan sak är att budgeten är begränsad och att utgifterna måste prioriteras. Det har vi gjort. Vi har i vårt budgetförslag lagt in 1,8 miljarder, liksom 3 miljarder för 1994. Det är det utrymme som finns. Jag vill också kommentera Dan Erikssons förslag om att lägga sig på FN:s nivå. Det är inte så att FN anser att den lägsta nivån är bra. FN har angett ett riktmärke för de länder som ännu inte har nått upp dit. Det måste vara en total missuppfattning av Dan Eriksson att FN skulle välkomna att Sverige sänkte sin nivå på biståndet.

Herr talman! Jag hade tänkt att huvudsakligen diskutera bostadspolitik, men eftersom Ny demokrati har kopplat biståndsfrågan till frågan om bostadssubventionerna vill jag säga några ord om den också. För mig är många saker heliga. Jag tror att det är bra att man har vissa principer, att man har vissa ämnesområden där man inte vill rucka på principerna, som faktiskt är heliga, men Ny demokrati tycks inte ha något sådant område. Jag tror visst att man kan effektivisera inom biståndsområdet; man kan göra mycket annorlunda, och det finns många åtgärder man kan behöva vidta för att biståndet skall komma de fattigaste till del. Men jag tror definitivt inte på Ny demokratis modell, nämligen att minska Sveriges andel. Att USA skulle ligga ännu lägre är ju om möjligt ett ännu sämre försvar. Jag hoppas att Ny demokrati tar sig ytterligare en funderare på det.
Herr talman! Många människor befinner sig i dag i en mycket besvärlig ekonomisk situation. De har stora skulder med åtföljande stora ränteutgifter, och det gör att hushållets ekonomi kan vara helt söndertrasad och omöjlig att komma till rätta med. När man har skulder som är så stora att man måste låna för att klara av att betala sina räntor finns det ingen återvändo. Då måste någonting radikalt göras. Då måste bl.a. banker och samhället i övrigt försöka hjälpa till för att bringa ordning i de enskilda människornas ekonomi. Det är här behovet av en skuldsaneringslag gör sig gällande. I det viktiga betänkande om landets ekonomi som vi i dag debatterar här i kammaren finns ett litet avsnitt som behandlar skuldsanering. Här har den borgerliga majoriteten funnit att det visst vore bra med en möjlighet till skuldsanering, men inte just nu. Vänta och se resultaten av de försöksverksamheter som håller på att startas i Stockholm och Skellefteå. Utvidga möjligen försöksverksamheten till flera kommuner. - Det är svaret. Intresset från den borgerliga sidan för att lösa problemen för fysiska, överskuldsatta personer är alltså inte särskilt uttalat. I den sista reservation som fogats till det betänkande som vi nu debatterar framför vi socialdemokrater varför det är så viktigt att få till stånd en skuldsaneringslag, och det snarast möjligt. Människor som i dag sitter med skulder som är en omöjlig börda att bära kan inte vänta i två tre år på att en utvärdering av en försöksverksamhet skall komma till stånd, i synnerhet inte som det i dag finns ett förslag från Insolvensutredningen om hur en skuldsaneringslag skulle kunna se ut. I remissvaren till utredningen finns också flera synpunkter på hur lagen skulle kunna utformas. Regeringen har alltså allt underlag som behövs för att föreslå en sådan lag. I Danmark har man sedan länge en skuldsaneringslag. I Norge har man antagit en sådan lag, och den träder i kraft den 1 januari 1993. Finland väntas också få en skuldsaneringslag nästa år. Men här i Sverige klarar den borgerliga majoriteten inte av att få fram ett lagstiftningsförslag så att vanliga människor kan få hjälp. Det är anmärkningsvärt, i synnerhet som banker har fått stöd med flera tiotals miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att ett skuldsaneringsinstitut skulle kosta ca 50 miljoner kronor. I en frågadebatt här i kammaren svarade statsrådet Hellsvik att det kunde vara skadligt för den enskildes betalningsmoral om man hade en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna. Nu är nog inte förslagen som finns sådana att det är någon risk för en försämrad moral. Verksamheten i Danmark har tvärtom visat att betalningsmoralen markant ökat genom att man har kunnat se ljuset längst bort i tunneln. En skuldsanering griper djupt in i den enskildes ekonomiska situation och kräver ordentliga uppoffringar under ganska lång tid. Men när den tiden är över kan man se framåt, och man har då en möjlighet till en ordnad ekonomi utan överskuldsättning. Den hjälpen bör vi kunna ge enskilda människor i nöd. Banker i nöd har ju redan fått sin bankakut! Vad man som medlem av ett oppositionsparti möjligen kan fundera över är om alla partier i regeringen har samma åsikt i frågan. Folkpartiledaren har talat om det förnuftiga och berättigade i en skuldsaneringslag. Kds-ledaren talade i Riksradions nyhetssändningar en hel dag om att vi måste hjälpa människor som hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi måste ha en skuldsaneringslag, sade han. Den borgerliga majoriteten i lagutskottet valde ungefär samtidigt att säga nej till en skuldsaneringslag och följde alltså det moderata statsrådet. Jag kan inte få budskapen från ledarna för Folkpartiet och kds att stämma överens med agerandet i riksdagen. Bengt Harding Olson, som är ledamot av lagutskottet och som kommer efter mig i debatten, kan kanske ge mig en förklaring åtminstone till varför Folkpartiet säger ett och beslutar ett annat. Man undrar litet stillsamt: Hur är det med moralen? Herr talman! Med det här yrkar jag bifall till reservation nr 35 om skuldsaneringslag.

Herr talman! Den här dagens ekonomisk-politiska debatt har hittills främst handlat om de stora, övergripande ekonomiska problemen, ofta i miljardklassen. Men om de enskilda människorna med stor skuldbörda, som Inger Hestvik just har talat sig varm för, har det inte varit särskilt mycket tal. De skulder som är dem övermäktiga att bära kan gälla betydligt mindre belopp. I finansutskottets betänkande behandlas faktiskt frågan om skuldsanering av privatpersoner, och då särskilt av s.k. överskuldsatta människor, människor och familjer som dignar under en enorm skuldbörda. Det är en synnerligen verklighetsnära fråga, ett tungt problem som är värt all uppmärksamhet här i kammaren. Särskilt bör det uppmärksammas av den anledningen att det föreligger två alternativa lösningar. Det finns alltså en reservation mot majoritetens uppfattning. Min utgångspunkt är följande. Bankerna har fått sin skuldsanering genom den s.k. bankakuten. Företagen kommer att få en form av skuldsanering genom tillskapandet av s.k. företagsrekonstruktion. Och nu bör också privatpersoner få sin skuldsaneringschans. Jag utgår från att alla här i kammaren är överens om behovet av skuldsanering. Frågan som vi nu närmast diskuterar är hur det akuta behovet skall kunna tillgodoses. Majoritetens modell är att satsa offensivt. Man vill först och främst satsa på en bredare lokal verksamhet för skuldsanering. Det skall ske i åtskilligt fler kommuner än de två som Inger Hestvik här har nämnt; det skall ske över hela landet. Det skall ske genom en effektiv samverkan mellan budgetrådgivare inom socialförvaltningarna, kronofogdemyndigheterna och bankerna. Den verksamheten skall förses med vad vi kallar kontrollstationer. Det betyder att vi efter hand som försöksverksamheten löper skall utvärdera den. Vi skall inte vänta i två år. Man kanske inte kan utvärdera varje kvartal, men man kan t.ex. göra det varje halvår och då se hur verksamheten löper. På grundval av utvärderingarna kan man successivt justera verksamheten för att få den att fungera på bästa möjliga sätt. Vi satsar inte bara på den här breda lokala verksamheten. Vi satsar också på en bättre lagstiftning. Genom enklare och snabba regeländringar vill vi se till att underlätta det lokala skuldsaneringsarbetet. Vi är inte främmande för en särskild skuldsaneringslag - ett sammanhållet lagstiftningsverk som benämns skuldsaneringslag. Jag vill understryka att majoritetens modell poängterar att det krävs flera samverkande åtgärder för att man snabbt skall kunna hjälpa de ekonomiskt nödställda enskilda människorna och familjerna. Om man jämför majoritetens modell med reservationens alternativ nödgas man säga att det är litet svårt att förstå reservationens verkliga innebörd. För det första tycks man tro att en särskild skuldsaneringslag - en lag med ett visst antal paragrafer - likt ett trollspö skulle lösa alla problem. Det är naturligtvis fel. En sådan patentlag finns inte. Om någon skulle kunna hitta en sådan lösning kommer det att ta mycket lång tid att utarbeta den. Om man följer de modeller som hittills är presenterade i Norden, framför allt i Danmark och Norge, skall man finna att alltför få gäldenärer skulle få den förmån av skuldsanering som borde tillkomma en hel rad människor i vårt land. För det andra tycks reservationens alternativ innebära att man godtar en försöksverksamhet i två kommuner under två år för att senare kunna permanenta en bredare verksamhet. Från reservanternas sida har man inte ställt upp på att majoriteten vill ha verksamhet i åtskilligt flera kommuner. Det betyder att reservationens alternativ är, som jag bedömer det, en ringa tröst för dem som dignar under sin skuldbörda. Det leder osökt till historien om kon som dog medan gräset växte. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att om Socialdemokraterna och möjligen också Vänsterpartiet verkligen vill värna om de skuldtyngda bör man rösta på utskottets hemställan och glömma bort reservationen.
Herr talman! Jag blev en aning förvånad när jag fick höra att man säger att vår reservation inte innehåller ett ordentligt förslag. Vi vill hjälpa de människor som har en skuldbörda som de inte klarar av. Jag misstänker att de 2 000 hushåll som man i första omgången räknar med skall få hjälp är mycket glada. Därmed inte sagt att de är de enda hushåll som skall få hjälp. Det är klart att de andra hushållen också skall få hjälp. Kommunernas åtgärder i samarbete med socialtjänst och banker kan bli ett komplement till ett skuldsaneringsinstitut. Det här är således inte den enda insatsen som vi vill göra. Jag tycker fortfarande att det är dåligt att verksamhet skall bedrivas i bara två kommuner. Även om man skulle vidga verksamheten till åtskilligt flera kommuner, som Bengt Harding Olson säger, skulle det ändå inte vara bra. Alla kommuner skall vara med. Men även om det skulle gälla alla kommuner, har inte alla kommuner lika stora resurser och lika stor vilja att hjälpa överskuldsatta personer. Därför anser jag att detta är ett jämlikhetsproblem. Alla människor i Sverige skall kunna få hjälp i en skuldsättningssituation. Man skall få hjälp med att klara sig ur en sådan situation. Jag säger inte nej till kontrollstationer. Jag säger inte nej till någonting som rör den försöksverksamhet som Konsumentverket driver tillsammans med Ackordscentralen och andra institut. Men jag anser fortfarande att det är ett komplement till lagstiftningen. Vi måste få fram det här snabbt innan de skuldsatta människorna dignar under sin börda. Bengt Harding Olson har i en tidningsartikel gett uttryck för sin syn på behovet av skuldsanering. Han sade att precis som banker och företag har skuldtyngda privatpersoner rätt att få hjälp att sanera sin ekonomi. Jag misstänker att han inte bara åberopar Skellefteåbor och Stockholmsbor. I slutet av tidningsartikeln sades att samhället absolut inte får svika överskuldsatta människor och familjer i kris. Naturligtvis har de rätt till hjälp precis som banker och företag. Det här tolkar jag som ett ja till vår reservation. Vi vill ha en skuldsaneringslag direkt. Men det finns tydligen två alternativ - ett som gäller, och ett som är för gallerierna.
Herr talman! Nej, det finns ingenting för gallerierna. Men det är viktigt att man föreslår verksamma metoder. Jag vill inte betvivla - jag har snarare understrukit det i talarstolen - att Socialdemokraternas vilja till skuldsanering är god. Man väljer emellertid fel metod. Inger Hestvik säger visserligen att en särskild skuldsaneringslag inte är den enda tänkbara metoden. I reservationen står det att det är den enda tänkbara metoden. Det för nästan tankarna till att det skulle vara den enda vägen. Jag och majoriteten menar att en mängd olika åtgärder skall vidtas, och de skall vidtas nu. Det sker genom den verksamhet som vi föreslår. Den kan sätta igång mycket snabbare. Det är en långsammare metod att stifta en lag. Det föreliggande förslaget är dessutom inte särskilt bra. Det måste omarbetas. Man borde ta intryck av vad man t.ex. har kommit fram till i Finland. Allt detta tar tid. Under tiden dignar människor under sina skuldbördor. Om det är så som Inger Hestvik säger att ni tycker att det som majoriteten skriver om alla de andra kompletterande åtgärderna är bra, varför ställde ni i så fall inte upp på detta. Vi har faktiskt också med ett förslag till skuldsaneringslag, men det tar vi senare.
Herr talman! Detta var de förlösande orden - ni tar det senare. Det är det vi inte vill. Vi vill ha en skuldsaneringslag nu. Man måste ha läst yttrandet från lagutskottet mycket dåligt om man inte har insett att vi ställer upp. Vi har inte reserverat oss emot någon försöksverksamhet. Vi tycker att det är bra att en försöksverksamhet genomförs. Men vi tycker att det är dåligt att det bara är människor i två kommuner som skall få den hjälp som vi vill ge alla människor här i landet. Jag tror att det här är verksamma metoder. I Danmark har man ett system som har hjälpt väldigt många människor, även om det danska systemet kanske också kan förbättras. I Norge kommer man att inrätta ett system som kommer att hjälpa väldigt många människor. I Finland är man också på gång. I Sverige klarar vi alltså inte av, som jag sade tidigare, att hjälpa dessa människor. Jag anser att det går en politisk skiljelinje här, även om det är många vackra ord som sägs. Många människor lider mycket ont i dag. Jag vill att de skall kunna få hjälp snabbt. Det talas om frivilliga överenskommelser. Det är bra om man kan göra frivilliga överenskommelser. Det kommer vi inte att komma ifrån. Som jag sade tidigare behövs det komplement till en skuldsaneringslag. Om man har en frivillig överenskommelse och diskuterar med en bank som säger nej, så är det nej. Med en skuldsaneringslag kan man gå till tingsrätten och få en dom. Om tingsrätten har sagt att skuldsanering skall ske, måste banken acceptera det. Jag tycker faktiskt att bankerna har varit med och ställt till det för många människor. Jag tycker därför att bankerna skall få ta på sig det ansvaret. Jag misstänker att det i systemet med borgerlighetens politiska påsar där frivilliga överenskommelser skall träffas innebär en dold uppgift för kommunerna och deras socialtjänster. Kommunerna skall vara med och betala. Jag tror att det är det som ligger bakom att vi inte skall lägga hela ansvaret på staten. Som jag sade är många kommuner mycket bra när det gäller att ställa upp i detta avseende. Konsumentverket har också på många sätt stöttat kommunerna när det gällt att finna arbetsmetoder för att hjälpa dessa människor. Men det är inte lika väl beställt i alla kommuner, och därför behöver vi den här lagstiftningen.
Herr talman! Det som skiljer majoriteten från minoriteten är att majoriteten vill satsa på en mängd olika åtgärder - justering av lagstiftningen och lokal verksamhet -, medan minoriteten anser att lagstiftningsalternativet är det enda tänkbara. Det står klart och tydligt i reservation 35 till finansutskottets betänkande, och det är detta vi skall rösta om. Inger Hestvik sade tidigare att det skulle förekomma oenighet inom regeringen. Jag påstår att detta närmast är en skenbar oenighet som här har framkommit. Jag tror att vi lugnt kan se fram emot budgetpropositionen - vi kommer då säkerligen att finna att alla regeringspartier drar åt samma håll. Vad beträffar valet av modell är det inte alls säkert att tingsrättsmodellen är den bästa. Det finns andra modeller som är billigare och betydligt mer effektiva. Dessutom måste man räkna med att kronofogdemyndigheten och den kommunala socialförvaltningen med dess budgetrådgivare skall hjälpa till. Det ligger i sakens natur. Självfallet skall bankerna ta sitt ansvar. Har de gjort sig skyldiga till lättsinniga utlåningar, kan de genom den nya paragrafen i konsumentkreditlagen om god kreditgivningssed få ta sitt ansvar rent lagtekniskt. Jag konstaterar att riksdagen i skuldsaneringsfrågan har tagit initiativ för att man skall kunna vidta de åtgärder som verkligen behövs för att hjälpa alla dessa människor. Det är synd att Socialdemokraterna inte vill medverka i det breda initiativ som riksdagen är beredd att ta. Avslutningsvis vill jag säga att det är riktigt att jag har publicerat åtskilliga artiklar i denna fråga, eftersom jag tycker att den är viktig. Jag tror att enskilda människor lika väl som banker och företag har rätt att få hjälp när de hamnar i en ekonomisk kris. Jag backar inte från denna uppfattning, och det gör inte regeringen heller.

Herr talman! En del av Sveriges finansiella sanering bör vara någon form av skuldsanering för enskilda personer. Den ekonomiska karusell som kännetecknade 80-talet berodde på att det fanns en överlikviditet på marknaden. Enskilda och företag erbjöds lättvindigt krediter, och många sitter nu hårt fast i sina skulder. Samhället och politikerna bidrog till detta genom att införa ett nytt skattesystem, som var välkommet men som ändrade förutsättningarna för medborgarna - man tvingades gå från lån och hög inflation till ett ekonomiskt tänkande med sparande och låg inflation. Dessa båda förhållanden har lett till att såväl företag och banker som enskilda har hamnat i en skuldkris. De åtgärder som regeringen nu arbetar med har nämnts tidigare i debatten. Det är bl.a. Insolvenskommitte ns pågående arbete och förberedelserna för den bankakut som skall ta hand om bankernas allra största bekymmer samt ett eventuellt system för att sanera och rädda konkursföretag. I vårt parti tycker vi att en logisk följd av dessa åtgärder är att vi får någon form av skuldsanering och rådgivning för fysiska personer på samma sätt som för dessa institutioner. Vi skall emellertid inte sticka under stol med att detta är ett komplicerat problem. Betalningsmoralen måste upprätthållas i ett rättssamhälle, och det är inte helt enkelt att konstruera ett sådant här system. Vi anser att det är viktigt att samhället inte tar över den enskildes ansvar men väl stöder den enskildes ansvarstagande. Det kan exempelvis inte bli fråga om att lyfta av 100 % av en skuld. Fördelarna med ett sådant här system är det inte svårt att känna för. Mycket viktigt i ett sådant här läge är att långivarna skärper kreditprövningen avsevärt och inte ger krediter så lättvindigt som man gjort under senare år. Den enskilde skulle få rimliga möjligheter att komma igen. Det är en mänsklig rättighet att få göra det, om det hela har gått snett. Vi måste stödja människorna, och vi måste stödja familjerna, speciellt om det har gått snett i något avseende. Lagutskottets ståndpunkt i denna fråga är att det kommitte förslag som jag har förstått att reservationen i första hand stöder sig på inte är helt tillfredsställande. Regeringen bör i stället arbeta fram ett kombinerat stödjande system både med någon form av sanering och med rådgivning som gör att de människor det gäller kan få en bättre nivå i sin privata ekonomi. Vi anser att samhället och den enskilde här har ett ömsesidigt ansvar. Samhället har radikalt förändrat förutsättningarna för lån och sparande, något som fått konsekvenser både för företag och för enskilda. Den enskilde måste efter förmåga ta sitt ansvar för att klara betalningarna för de skulder han ådragit sig. Det gäller att komma fram till den punkt där denna förmåga ligger. För att nå denna balanspunkt tror vårt parti att någon form av skuldsanering är viktig och snarast bör komma till stånd. Jag tror att alla partier här i grunden har samma uppfattning - att man sedan vill göra litet PR för olika ståndpunkter må så vara. Det är viktigt att regeringen arbetar med denna fråga. Det pågår ett sådant arbete, och det är skälet till att utskottet inte velat gå så långt som till ett tillkännagivande. För att nå denna balanspunkt vill vi i vårt parti arbeta för en lösning av det slag jag här talat för.
Herr talman! Det är bra att vi jobbar åt samma håll för att lösa ett svårt problem. Vi skulle från socialdemokratiskt håll ha kunnat ställa oss bakom utskottets hemställan, precis som vi gjort tidigare, med tankte på att ett arbete är på gång. Att vi reserverat oss beror på det som det ansvariga statsrådet sade i ett frågesvar i riksdagen, nämligen att hon av flera skäl var tveksam till en lagstiftning på detta område. Den uppfattningen kan vi inte dela. Dessutom är det nu så många människor som befinner sig i en extremt svår akut situation att jag anser att vi mycket snart måste få till stånd lämpliga åtgärder. Holger Gustafsson sade att människor måste ta ett eget ansvar för sina skulder. Detta är naturligtvis riktigt, men de som har misslyckats med detta måste få hjälp. När man studerat hur detta fungerar i Danmark har man funnit att det i 75 > e% av fallen utgår en nedsättning med bara 10 %. Det är alltså inte fråga om några stora summor. En skuldnedsättning på 20 % och mer förekommer bara i 6 % av fallen. Det är egentligen fråga om att justera och se över sin ekonomi, men vi menar att man skall ha ett lagligt stöd för det. Ute i landet finns nu en väldig oro. Jag har fått ett brev från en kvinna i Uddevalla, en ort som i dag inte är precis okänd. Genom både konjunkturnedgång och lånestopp har både hon och hennes familj hamnat i en helt hopplös situation. Värdet på deras hus har halverats, räntorna har däremot gått åt andra hållet. De kan inte längre betala räntorna. De kan inte utveckla sig i sina arbeten, eftersom det inte finns några arbeten att få. Detta beror, menar de, både på bankers agerande och på regeringen. Kvinnan skriver i sitt brev: ''Detta känns som om vi blivit amputerade och med avhuggna vingar för resten av vår livstid. Hela familjen håller på att bli psykiskt sjuk.'' Hon påpekar också att det inte är fråga om någon dålig betalningsmoral. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga. Man undrar då: Skall hon få vänta i flera år på att sanera sin ekonomi, om hon nu orkar vänta så länge? Jag menar att vi måste ta vårt politiska ansvar och besluta oss för att införa en skuldsaneringslag. Det är vår socialdemokratiska synpunkt.
Herr talman! Vi är nog ganska överens om behovet av ett system för att lösa detta. Vad vi egentligen diskuterar här är tempot. Frågan bearbetas ändå i dagsläget på två departement, Civildepartementet och Justitiedepartementet. Jag vet att Justitiedepartementets minister har uttryckt att det finns problem och frågor som rör betalningsmoralen, och det finns anledning att göra det. Detta är ett komplicerat problem att lösa. Jag tror däremot inte att det behöver innebära att justitieministern är låst och förhindrad att komma med nya lösningar och tankar kring detta. Som Inger Hestvik säger finns i dag ett stort tryck från samhället, och det trycket ökar. Samhället har ju allt att vinna på att de enskilda får hjälp så att de kan betala någon del av sina skulder. Det inser säkert också justitieministern. Jag är mycket mer positiv på det här området än vad Inger Hestvik är. Jag tror alltså inte att justitieministern känner sig bunden av att hon har uttryckt att det finns svårigheter i sammanhanget.
Herr talman! Jag får tolka Holger Gustafssons senaste inlägg som att det pågår ett arbete och att det är en misstolkning från vår sida att ärendet skulle ha lagts i någon byrålåda. Men vi står fortfarande kvar vid vårt krav, och det kan ju inte vara något större problem för regeringen att lägga fram ett förslag.

Herr talman! Debattreglerna föreskriver att man endast en gång per betänkande får frekventera talarstolen. I det här fallet skall jag behandla två moment, varför jag tyvärr behöver litet extra tid, dock kanske inte 20 minuter, som jag är uppsatt på i talarlistan. I dessa dagar, när varsel om uppsägningar, besked om nedläggningar av företag och en till synes aldrig sinande ström av konkurser dominerar nyhetsförmedlingen, är det lätt att nedslås av bekymmer. Det gäller emellertid i dessa tuffa tider att inte bara beskriva det som är dåligt - vi behöver också höra goda nyheter. Även om det just nu är rätt glest mellan dem, så finns de. Vi bör se till att det finns medel att hjälpa fram investeringsobjekt och liknande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så att de så snabbt som möjligt ger positiva effekter. 5,8 % öppet arbetslösa, och tyvärr kan arbetslösheten komma att öka ytterligare. Totalt står 13 % utanför arbetsmarknaden, dvs. de är arbetslösa eller föremål för åtgärder. utanför arbetsmarknaden. Dessa är antingen arbetslösa eller föremål för åtgärder. Risken är uppenbar att närmare 50 % av ungdomarna under vintern kommer att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Länet har under de två senaste åren tappat minst För att över huvud taget kunna fortsätta att ordna utbildning för arbetslösa behöver 250 miljoner kronor. Därutöver måste möjligheter öppnas att använda arbetslöshetsersättningspengar för aktiva insatser. Det måste vara bättre att ge de arbetslösa utbildning än att de bara passivt uppbär arbetslöshetsersättning. I länet finns ett antal välbehövliga och angelägna infrastrukturprojekt, som bara väntar på klartecken från regeringen. Det gäller satsningen på Ostkustbanan och på E 4 mellan Söderhamn och Hudiksvall. I februari-mars 1993 kan investeringar för ca 1,3 miljarder starta om bara regeringen ger klartecken. Regeringen har än så länge bara givit klartecken till 300 miljoner. Att på detta sätt pytsa ut arbeten och anslag i små poster både fördyrar och fördröjer arbetsmarknadsinsatserna. Dessutom är det i detta fall fråga om en lönsam investering. När väl dessa arbeten kommer i gång skapas ca 2 000 årsarbeten, fördelade på några år. Flera hundra bygg och anläggningsarbetare kommer att få arbete, liksom entreprenörer och leverantörer. Samtidigt skapas grunden för en positiv framtida utveckling i hela södra Norrland. Även på stambanan genom länet finns investeringsprojekt för ca 800 miljoner kronor färdiga för start under det närmaste året. Regeringen har nu att lägga fram förslag om forskningspolitikens inriktning. Här finns tillfälle att verksamt stödja och utveckla de mindre och medelstora högskolorna, t.ex. högskolan i Gävle Sandviken, Falun/Borlänge och Garpenberg. Uppmuntra de kopplingar som dessa högskolor redan har med universitetet i Uppsala. I Värmland är den svåra arbetsmarknadssituationen inte ny. Så sent som under 1970-talet och början av 1980-talet befann sig Värmland i en bekymmersam situation på grund av den omfattande och svåra omstruktureringen av industrin. Nu är vi alltså där igen. Det skall dock starkt betonas att mycket har hänt under dessa tio år. Många världsledande företag inom framtidsorienterade branscher har hittat en plats i Värmland och framför allt i Karlstad. Exempel på Karlstadsföretag som i dag är världsledande är informationsteknologiföretaget Ericsson Karlstad AB är ett annat exempel. Regeringen beslutade häromveckan att bevilja miljoner kronor. Detta gör att man successivt kan öka arbetsstyrkan från 100 till 200 fram till sommaren 1994. Av naturliga skäl dominerar dock de negativa beskeden när det gäller arbetsmarknad och näringsliv. Den ensidiga näringsstrukturen i många orter i Värmland har gjort att den senaste tidens många besked om neddragningar förmörkat bilden. I Hagfors är framtiden fortfarande oviss för sysselsättningen, även om 75 miljoner kronor skall satsas i järnverket, så att Hagfors blir världens smidescentrum för verktygsstål. I Arvika har VME Industrier varslat på grund av minskad orderingång. Gjuteriföretagen i Arvika har också svårigheter som skapar sysselsättningsproblem. arbetstillfällen. Av den fabrik som bara för något år sedan hade 1 100 anställda kommer ingenting att återstå våren 1994. Fru talman! Vad kan nu regeringen och riksdagen göra för Värmland? Jo, även i detta fall kan man tidigarelägga viktiga infrastruktursatsningar. Det är investeringar, ej kostnader, och det ger ett stort antal arbetstillfällen samt dessutom en viktig signal till omvärlden om att Karlstad och Värmland satsar på framtiden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till motionerna Fi75 samt Fi51 om behovet av regionala sysselsättningsprogram, som tas upp i finansutskottets betänkande. Jag övergår sedan till bensinskatten. När det gäller regeringens och Socialdemokraternas gemensamma proposition om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin var Ny demokrati det enda parti som bemötte förslaget beträffande bensinskattehöjningen med en motion. Då min motion har engagerat andra inom mitt parti så hårt att den i stort redan har debatterats kommer jag att kraftigt korta ner mitt anförande. Anledningen till motionen var att vi ansåg att bensinskattehöjningen fördelningspolitiskt sett var en olycklig och mindre rättvis åtgärd. Bilberoendet är inte jämnt fördelat vare sig över landet eller mellan olika inkomstgrupper. En kraftigt höjd skatt drabbar i hög grad barnfamiljer, glesbygdsbor, låginkomsttagare m.fl. Som underlag för motionen har vi bl.a. tagit del av bensinbolagens redovisning av vad bensinen skulle kosta från den 1 januari. Vi ansåg detta vara en fullkomligt orimlig kostnad, speciellt för de kategorier som inte har tillgång till alternativa färdmedel, utan som helt och hållet måste förlita sig till bilen. Motionen lämnades in den 12 november -- alltså innan kronan började flyta och den s.k. Tack vare den misskötsel av ekonomin som ett socialdemokratiskt vanstyre borgat för måste statskassan förstärkas. Det är vi medvetna om, och vi vill hjälpa till. Bensinskattehöjningen är avsedd att till statskassan inbringa 2 miljarder kronor, enligt regeringen. Som vanligt är regeringens förslag finansiellt dåligt grundat. Finansdepartementet har nämligen inte gjort några beräkningar av volymeffekterna. På Finansdepartementet antar man att människor kommer att åka bil lika mycket som tidigare oavsett hur högt bensinpriset blir. Samma beklagansvärda tänkande tillämpades då den s.k. turistmomsen infördes, vilket är ett direkt parallellfall till detta. Genom att se på resultatet av införandet av turistmomsen bör man alltså redan nu kunna sia om resultatet av bensinskattehöjningen. miljarder. Resultatet blev 2,4 miljarder. Dessutom tillkom på minussidan 8--10 miljarder i ökade arbetslöshetskostnader och minskade skatteintäkter. En höjd bensinskatt kommer inte att ge 5,2 miljarder utan högst 1--3 miljarder i tillskott till statskassan. Dessutom tillkommer de negativa dynamiska effekterna. Turisterna väljer hellre Norge och Finland. Inkomstbortfall? Kalkyl samt finansiering saknas! Då bensinpriset går upp höjs KPI, vilket medför att pensioner och bidrag räknas upp. Med andra ord: ökade utgifter för staten. Kostnad? Kalkyl samt finansiering saknas! Vi framförde i motionen alternativa förslag till en motsvarande inkomstförstärkning. Ett förslag är att i stället lägga inkomstförstärkningen så, att man höjer fordonsskatten för bensindrivna personbilar. Ett annat förslag är att den höjda bensinskatten ej skall drabba stödområdena, som redan nu är tillräckligt utsatta. När nu Ny demokrati hade lagt fram ett välunderbyggt, verklighetsbaserat och finansierat förslag som alternativ till förslagen i denna proposition inträffade följande: Socialdemokraterna försökte hoppa av uppgörelsen med regeringen. De ville i stället att skattehöjningen skulle skjutas på framtiden. Härvid skall beaktas att Socialdemokraterna inte vill göra avkall på själva förslaget om höjd bensinskatt. Regeringen fick plötsligt kalla fötter och började ta efter Ny demokrati. Den började lyssna på vad verklighetens folk vill. Ojdå, sade regeringen, vill inte folk ha höjd bensinskatt? Vad konstigt! Ny demokratis förslag är ju jättebra, så det kan vi inte anta. Vad skall vi göra? I ren desperation, för att kompensera skattehöjningen, föreslog man då en höjning av reseavdraget med en krona, en lika ogrundad kalkyl som när hela bensinskattehöjningen snickrades till. Reseavdraget kostar staten ca 470 miljoner. Men hur skall detta finansieras? Jo, man tänker lägga på ytterligare skatt på ett annat ställe. I detta fall slopas de speciella avskrivningsreglerna för beredskapslagren av olja. Det ger under två år -- 1993 och 1994 -- sammanlagt ca 500 miljoner till staten. Därefter finns det ingen finansiering. Detta förslag läggs fram, trots att visar att boende i glesbygd har högre bilkostnad. Glesbygdsbilisten kör ca 650 mil mer per år än genomstnittsbilisten, och han har en årlig merkostnad för drift och underhåll för bilen på 3 100 kronor. Dessutom har inkomsttagaren i glesbygdsområden en medelinkomst som är 45 000 kronor lägre än för andra inkomsttagare. Dessa uppgifter är från 1988. Sedan dess har bilkostnaderna och inkomstgapet mellan glesbygden och andra områden markant ökat. Förutom Ny demokrati kräver bl.a. Statliga glesbygdsmyndigheten och Norrlandsförbundet att bensinprishöjningen skall stoppas. Förutom ett konstaterande att regeringens förslag om bensinskattehöjningen slår helt fel, konstaterar SCB att regeringens åtgärd att mildra begränsningen av reseavdragen har varit ''något missriktad''. I sin utredning har man kommit fram till att lindringen naturligtvis var bra för glesbygdsbor, men de ökade avdragen innebar främst en kompensation för pendlare kring storstäderna, där fler kan göra reseavdrag och där reseavdragen är högre. Dessutom har storstadspendlare tillgång till alternativa transportmöjligheter. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 20.

Fru talman! Också jag tänkte tala om bensinskatten. Det är nämligen fler än Arne Jansson som har motionerat om avslag på den föreslagna höjningen. Bland förslagen i det s.k. krispaketet fanns det ett förslag om en mycket kraftig höjning av bensinskatten. Skatten på bensin och framför allt den nu föreslagna skattehöjningen slår hårt mot vissa regioner här i landet. Det är först och främst befolkningen i glest bebyggda områden som drabbas. I Norrlands inland, där avstånden är stora, kommer höjningen att medföra mycket stora kostnadsökningar. Praktiskt taget all verksamhet kommer att drabbas. Höjningen innebär problem för t.ex. polisen i glesbygd. Inom Vilhelmina polisdistrikt kör polisen mellan 20 000 och 25 000 mil varje år, vilket gör att det blir en stor kostnadsökning. Lägg därtill besparingskravet på 500 miljoner, som polisväsendet har att uppfylla. Ja, det går nog att göra en ganska lång lista över områden som kommer att drabas. I en del fall blir det kanske problem med att upprätthålla olika verksamheter eller att klara av uppgifterna på ett bra sätt. I regeringsdeklarationen sägs att ''Hela Sverige skall leva''. En sådan höjning av bensinpriset som det nu är fråga om går illa ihop med denna målsättning. Det finns risk för att ljuset kommer att släckas i en del stugor på landsbygden. Människor som har långt till sina jobb och övrig samhällsservice börjar nog att fundera över sin situation. Det är helt klart att bilismen bör minskas, eftersom den orsakar stora miljöproblem. Men då bör man börja i rätt ända, dvs. i städer och tätbefolkade områden där det finns alternativ och där kollektivtrafiken kan gynnas. I glesbygden med dess stora avstånd finns det inga alternativ. Bilen en nödvändig förutsättning för att man skall kunna bo där. Om man nu vill uppnå miljövinster, borde man diskutera om det inte vore bättre att satsa på en förnyad bilpark i stället för att fördyra bilåkandet. Oavsett om man höjer bensinskatten för att uppnå miljövinster eller enbart för att skaffa statsinkomster, bör ju strävan vara att göra beskattningen så rättvis som möjligt. Därför bör en differentierad bensinskatt införas som tar hänsyn till olika förutsättningar och förhållanden i landet. Jag har förstått att det skulle vara tekniskt möjligt. Bl.a. bensinbolaget OK har förklarat att det går mycket bra med en differentierad bensinskatt i landet. Finns det andra lösningar som får samma resultat skall dessa naturligtvis prövas. Fru talman! Eftersom min motion har tilltyrkts både i en reservation och i en meningsyttring behöver jag inte yrka bifall till motionen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar. I denna debatt, som delvis och hittills har tagit de stora greppen, vill jag ändå ta tillfället i akt att göra en markering kring den del som rör kraftvärmebeskattningen. Eftersom jag har en viss erfarenhet av branschen och dess planeringsförutsättningar borde det vara mig tillåtet. Kraftvärme är en metod för att samproducera elkraft och fjärrvärme. Metoden är mycket energieffektiv, därför att den gör det möjligt att ta till vara spillvärme från elproduktion för att värma upp bostäder och andra byggnader i stället för att släppa ut den i havet till ingen nytta. De företag, som producerar kraftvärme, försöker naturligtvis göra detta så billigt som möjligt, men med hänsyn till miljön. Genom att Sverige har låga elpriser och mycket höga skatter på bränsle till kraftvärmeproduktion, har såväl utbyggnad av kraftvärmeproduktion som användning av befintliga kraftvärmeverk varit låg. I Sverige kommer bara 10 % av fjärrvärmen från kraftvärmeverk, medan motsvarande siffror för Enligt min uppfattning måste elproduktion i kondenskraftverk och i kraftvärmeverk ha likformiga förutsättningar när det gäller beskattning. Så är inte fallet i dag. Beskattningen är inte konkurrensneutral. I regeringens proposition 1992/93:50 finns det förslag, som skulle medföra ytterligare allvarliga konsekvenser för kraftvärmen. Den i propositionen föreslagna energiskatten på kraftvärme leder till att befintliga kraftvärmeverk inte utnyttjas fullt ut och att nya verk inte kommer att byggas. Kraftvärmen riskerar således att slås ut på sikt i Sverige eller att i varje fall dö sotdöden. Om den föreslagna ändringen av beskattningen genomförs, blir kraftvärmens kostnad högre än alternativet, som är att producera el och fjärrvärme var för sig. Det leder till att inhemsk elproduktion ersätts med utländsk kolbaserad kondenskraft med sämre rening. Det medför i sin tur att miljön påverkas negativt genom att utsläppen blir flera gånger högre. Regeringen har i sitt förslag räknat med att den aktuella energiskatten skulle ge staten en budgetförstärkning på ca 200 miljoner kronor från 1994. Den verkliga effekten blir emellertid den motsatta. Statens skatteintäkter minskar i stället. Detta beror på att kraftvärmeverken, av skäl jag nyss nämnt, stängs av och att beskattningen av den ersättande värmeproduktionen ofta är lägre. Näringsutskottet och skatteutskottet har uppmärksammat dessa förhållanden och föreslår att man skjuter upp ikraftträdandet ett år vad avser den allmänna energiskatten. Detta är också förslaget i betänkandet. Det är givetvis bra att så sker. Det får dock inte bara bli ett år av respit. I samband med riksdagens beslut i våras angående omläggningen av energiskatten, uttalades att regeringen förutsattes i en utredning belysa effekterna av kraftvärmens energibeskattning. Denna utredning bör nu komma till stånd så snart som möjligt. Beskattningen av kraftvärmen är mycket komplicerad. Önskemålen att dra in pengar pengar till statskassan verkar ibland i motsatt riktning mot de de långsiktiga energipolitiska ambitionerna och målen. Det är därför viktigt att få detta komplex genomlyst så att det blir möjligt att göra en avvägning med alla fakta på bordet. Fru talman! Utredningen bör givetvis också belysa biobränslekomissionens förslag om koldioxidskatt på elproduktion. Om en sådan införes, blir den ofrånkomliga följden att importerad kolkondenskraft framstår som det första alternativet att ta till när kärnkraft och vattenkraft inte täcker våra behov. Danmark t.ex. har ju som bekant ingen koldioxidskatt på elproduktion, vilket inte heller Tyskland har. Däremot blir det inte mer av biobränslebaserad kraftvärme i Sverige, som en del biofantaster tycks tro. Jag vill understryka vikten av att fjärrvärmen ges rimliga förutsättningar till konkurrens med övriga uppvärmningsformer. I den s.k. ''Kraftvärme bör gynnas framför kondenskraft.'' Om fjärrvärmen, genom överbeskattning eller feltänkta skattebelastningar, tappar i konkurrenskraft, minskar också möjligheterna till produktion av elkraft genom den energieffektiva kraftvärmemetoden. Tack för ordet, fru talman!

Fru talman! Det behöver inte upprepas att vi just nu har det besvärligt på arbetsmarknaden i vårt kära fosterland. Jag skall inte närmare gå in på orsakerna, utan dem får historikerna så småningom närmare ta reda på. De skall ju också ha något att göra. Vi har en hög arbetslöshet. Ungefär 6 % är mycket. Om man försöker finna något positivt i situationen, arbetslösheten till trots med all den vånda som den sprider hos de drabbade, har vi dock 94 % av befolkningen i arbete, dvs. 94 personer av 100 är sysselsatta. Vad jag vill säga med detta är att vi måste försöka se möjligheter i svårigheterna. För någon dag sedan hörde jag en kommentar från Karlskoga, tror jag det var, att man aldrig hade startat så många nya företag som man gör nu efter bekymren inom Boforskoncernen. Nöden är uppfinningarnas moder. Återigen besannas detta gamla ordspråk. Det som nu är den stora faran är att drabbas av passivitet. Nej, låt oss i stället vara positiva och söka möjligheter i situationen. Nu är inte arbetsmarknadsministern här. Jag hade hoppats få komma in i den rundan när jag skrev mitt anförande. Men jag vill ändå ställa en fråga huruvida det inte i nuvarande läge kunde vara befogat att inrätta en slags kristelefoncentral eller liknande, inte för att i första hand utgöra klagomur, utan för att hjälpa oroliga människor att se de möjligheter som ändå finns. Jag har mött hopplösheten hos drabbade, som utöver sin rädsla och sina frågor inte ens kan komma i kontakt med någon som kan ge ett adekvat svar till dem. Hur vore det med en telefon/brevcentral med uppdrag och förmåga att lotsa människor rätt i den ofta så svåra byråkratin? Det arbetsmarknadspolitiska avsnittet i betänkandet som vi debatterar finns på sid 50--74 samt i AU:s yttrande som bilaga 14. Jag vill peka på det anslag av okuvlighet som propositionen andas, en okuvlighet som säger: Vi skall klara detta svåra läge. Här vill jag också ge en eloge till Socialdemokraterna för deras stora envishet när det gäller att bekämpa arbetslöshetens gissel. Senast den envisheten stack fram var just vid krisuppgörelsen. Efter att ha sagt detta måste jag dock uttrycka min förundran över hur dåligt underbyggda den långa raden av s-motioner om satsningarna i länen tycks vara. Jag har inte kollat alla. Men en kontroll av Örebro län ger följande vid handen: Av 36 uppräknade vägprojekt är två avslutade, elva projekt är pågående, nio finns inte ens med i Vägverkets prioritering, tre är under projektering, fyra är startklara varav tre är finansierade, tre finns med i en behovsinventering som sträcker sig långt fram i tiden och ett projekt hör inte ens till Närke, utan det hör hemma i Värmland. Hälften av de uppräknade projekten är färdiga eller i gång. Av de resterande måste Vägverket bestämma sig för vad man vill. Nog borde väl träffsäkerheten vara bättre. Detta betyder ju att, som det verkar, kampanjen mot Kommunikationsdepartementet för att det inte blivit ''knappt en tummetott'' av allt talet om infrastrukturens årtionde, inte har något fog för sig. Nej, fru talman, sanningen är att det nu satsas tre gånger så mycket på väg och järnvägsbyggen som det gjordes under de sista socialdemokratiska regeringsåren, dvs. att det satsas mellan 12 000 och 13 000 miljoner kronor under innevarande budgetår. Eller glömde man från socialdemokratisk sida att kontrollera vad som har hänt när man kopierade motionerna från maj månad i våras? Den under våren beslutade ungdomspraktiken för ungdomar mellan 18 och 25 år har blivit just den stora åtgärd som vi hoppades. Vid november månads utgång var 74 000 ungdomar verksamma på detta sätt i arbetslivet. I dag är det nästan 80 000. Den uppmjukning av reglerna för ungdomspraktiken och den förlängning av åtgärden som föreslås i proposition 50 fyller, vad jag kan förstå, ett verkligt behov. Den nya åtgärd som föreslås, arbetslivsutveckling, hoppas jag skall innebära en lika välmotiverad åtgärd för andra åldersgrupper. Den goda tanken är att den arbetslöse, i stället för att hamna i en för många förödande passivitet, skall kunna behålla kontakten med arbetslivet samtidigt som något nyttigt kan uträttas för arbetslöshetsersättningen. Det är inte lätt att vara arbetsförmedlare i dessa tider. Att någon anvisning i den stora mängden kan slå fel för den enskilde, måste vi ha fördrag med, samtidigt som personalen på arbetsförmedlingarna lär sig att hantera de nya åtgärderna. Fru talman! I krisuppgörelsen mellan regeringen och oppositionen fanns förslaget om att minska antalet semesterdagar med två. Vi kristdemokrater ser det som ett rättvisekrav att de avtalsbärande parterna tar sitt ansvar och kommer överens om motsvarande minskning inom sina resp. Fru talman! Innan jag slutar mitt anförande vill jag påtala en detalj som jag tror Arbetsmarknadsverket bör ta sig en titt på. Låt mig genom ett exempel belysa vad jag avser. En liten målarfirma måste på grund av arbetsbrist reducera antalet anställda. LAS-reglerna innebär då oftast att de senast anställda får gå. Under överhettningen före tvärstoppet i byggverksamheten var de som skulle avskedas ofta inte de verkligt duktiga yrkesmännen. Nu står de alltså till arbetsmarknadens förfogande. De kan då bli anvisade beredskapsarbete. I mitt exempel är det hemmakommunen som i egenregi skall utföra underhållsarbete på ett antal fastigheter. Dessa beredskapsarbetande arbetslösa kan då slå ut sina tidigare arbetskamrater i arbetslöshet. Det sker genom att det blir billigare för kommunen att få beredskapsarbetarna att göra jobbet än vad målerifirmans entreprenad skulle kosta. En översyn av dessa regler tycks mig vara nödvändig. Nu är inte Ingela Thalén i kammaren, men jag skulle vilja rikta en fråga till henne. Det talas mycket om att man skall få människor i sysselsättning, vilket är oerhört viktigt. Min erfarenhet, efter många år i yrkeslivet, även som egenföretagare, är att det inte är så svårt att få saker och ting producerade. Men att få dem sålda är däremot ofta ganska svårt. Vi har i dag inte något efterfrågetryck. Hur vill Socialdemokraterna få till stånd ett efterfrågetryck utan att för den skull få en galopperande inflation? Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till mom. 8--27 i hemställan i finansutskottets betänkande 1, dvs. de moment som berör arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Sverige lider i dag egentligen av två stora brister. Den ena är bristen på pengar och kapital. Den andra är, delvis som en följd av den första, bristen på riktigt arbete, inte sysselsättning. Sysselsättning har vi nämligen lyckats skapa en hel del genom diverse offentliga sektorer och genom en mängd konstiga utbildningslinjer som finns en här och en där. När jag inte berikar kammaren med min närvaro är jag byggare i det civila, om jag får uttrycka mig på det sättet. Jag har arbetat både med nyproduktion och med reparation och om och tillbyggnad. Ett stort problem som man alltid märker när man ansluter till befintliga ledningar är att dessa ledningar är av mycket skiftande kvalitet. I många fall är de helt slut, men det finns inte några pengar för att åtgärda detta. Därför har jag väckt en motion där jag begär pengar till räntesubventioner just för ROT åtgärder vid stamsaneringar i fastigheter och för översyn av ledningar ute på gata och mark. Jag måste faktiskt säga att jag nog litet grand hade trott på Socialdemokraterna i detta fall. De brukar tycka om sådana saker, och de har många gånger pläderat för dem. Men det blev inte så mycket stöd från dem. Det tycker jag i och för sig är synd, eftersom det läggs ut otroligt mycket pengar på arbetsförmedling och kurser hit och dit -- AMS, AMU och allt vad det heter -- i stället för att skapa varaktig sysselsättning. Varaktig sysselsättning innebär naturligtvis även att många unga kan komma ut i arbetslivet och få riktiga jobb, vilket är mycket viktigt. Det vore bra om detta så småningom även kunde kombineras med ett lärlingssystem. Jag skall vara mycket kortfattad och yrkar därför bifall till reservation 24, vilket tidigare har gjorts, men det kan inte skada att göra det en gång till.

Fru talman! Det föreslås en dramatisk minskning av u-hjälpen. Det är mycket smärtsamt att ett sådant beslut skall fattas av riksdagen strax före jul. Den ekonomiska krisen drabbar de fattiga länderna med förödande kraft. Alla jämförelser med den rika världen blottlägger inte bara de väldiga klyftorna utan också att de växer dramatiskt i den ekonomiska världskrisens spår. miljoner kronor per år för tiden 1993--1997. Från förhandlingarna om krisuppgörelsen rapporterades att nedskärningen skulle begränsas till 0,8 miljarder kronor per år, dvs. 700 miljoner kronor mindre i stället för ursprungligen angivna 1,5 miljarder kronor. I slutomgången inträffade något som medförde att minskningen fastställdes till 1,5 miljarder kronor. Någon tillfredsställande förklaring till dessa omkastningar i förhandlingarna har inte lämnats. Det faktum att BNI sjunker, kan inte förklara förändringar i nominella belopp. Som redan har angetts i dagens debatt, betyder den lägre kronkursen, efter beslutet om flytande eller fri växelkurs, att värdet av det svenska biståndet blir lägre än tidigare, omkring 1 miljard av det totala anslaget. En urholkning av biståndsnivån sker också genom det i och för sig viktiga östbiståndet och genom flyktinghjälpen. Men kostnaderna för hjälpen bör i framtiden inte drabba de fattiga länderna. Jag anser att det vore av stort värde om u-hjälpen kunde ligga på oförändrad nivå. I vart fall bör en eventuell besparing på u-hjälpen göras väsentligt mindre än den som nu föreslås. SIDA:s styrelse varnade i en skrivelse till regeringen och sade att det finns en risk att Sveriges beslut kan få en internationell kedjeeffekt, med allvarliga konsekvenser för det totala biståndets omfattning. Jag instämmer i detta uttalande. Till skillnad från utskottet anser jag att en eventuell minskning av u-hjälpen endast skall vara tillfällig, dvs. att den skall begränsas till ett budgetår. Jag är inte nöjd vare sig med regeringens ståndpunkt, att återgå till enprocentsmålet ''så snart Sveriges ekonomi tillåter'', eller med utskottets ställningstagande, ''så snart det akuta finansiella läget tillåter''. Båda dessa formuleringar kan leda till oacceptabla tolkningar om tidpunkten. Det finns inte någon anledning att fatta beslut för mer än ett år. Därefter får situationen prövas. Jag anser att det är nödvändigt att finna nya lösningar som snabbt återställer enprocentsmålet. Det norska Stortinget fattade nyligen beslut om att ta bort en helgdag. Sverige bör följa exemplet att ta bort en helgdag när påföljande dag är en klämdag, som ofta blir arbetsfri. Dagen bör bli en symboldag för hela svenska folkets uppslutning kring uhjälpen till de fattiga folken i världen. Det är nödvändigt att finna vägar att avgifts eller skattebelägga uppenbar lyxkonsumtion. Minskningen av beslutade försvarskostnader, vid fullt genomslag rör det sig om endast 1,2 miljarder, är alltför liten. En majoritet i riksdagen beslutade i våras att öka försvarskostnaderna med 7,3 miljarder under en femårsperiod. Sverige och Turkiet var de enda länder i Europa som ökade försvarskostnaderna på detta väsentliga sätt. Det är viktigare att Sverige uppfyller enprocentsmålet för u-hjälpen än att försvarskostnaderna tillåts öka väsentligt. Jag kan därför inte stödja utskottets hemställan i denna del utan har ett särskilt yttrande om avslag.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Det är dags att för omväxlings skull litet grand tala klarspråk. Ingenting av det vi här i dag har debatterat leder ju någon vart. Är ni medvetna om att vi i dag har en statsskuld på 1 100 miljarder? Det rör sig om en 13 mil hög stapel av tusenlappar. Är ni medvetna om detta? Ni verkar inte vara det. Vet ni om att vi lånar 400 miljoner per dygn för att hålla denna gryta kokande? Det gäller oss som sitter med här. Tyvärr är det inte så många kockar. Därför blir det väldigt många miljoner per person sett till oss som finns här i kammaren just nu. Detta är skrämmande. När vi vet hur dåligt läget är, måste vi göra någonting. 80 miljarder. Nästa år blir det kanske fråga om 200 miljarder. Då undrar jag: Hur skall denna kaka räcka till? Det fungerar ju inte. Förra året krävde 70 miljarder så stor del av kakan som framgår av den bild som jag här visar upp. Hur skall vi greja detta? Är det inte dags för oss här att vakna? Om vi inte gör det, blir det kanske så som man kan läsa om i dagens Expressen. Sverige liknas vid Titanic. Sverige håller på att sjunka. De som driver skutan, Calle och Ingvar, ses slita åt var sitt håll. Men vi kan inte fortsätta på detta sätt. Är det då fel av mig att säga följande? Nu måste vi i denna kammare, och även andra som kommer hit, faktiskt mangrant ställa upp. Det kan vi bara göra på ett enda sätt. Vi talar många gånger om den enda vägen eller om den tredje vägen. Men för att vi skall få fart på skutan igen måste vi kasta prestigen åt sidan. Det är nummer ett. På det sättet kanske vi får upp skutan igen. Vidare glömmer vi detta med partitillhörigheten. Därmed går det kanske ännu bättre. När vi har gjort det lägger vi korten på bordet och ser hur vi har stökat till det. Vi inser då att det under de senaste 20--30 åren har gått snett -- det har det ju gjort. Skall jag ha någon heder av att sitta med i denna kammare, är det dags att börja jobba för dessa saker. Vi kan inte sitta här och bara mygla. Det är ju vad vi håller på med. All right, inser ni att detta har skett -- för det har skett? Om ni gör det, kan vi kanske börja göra saker och ting. Exempelvis gäller det att drastiskt sänka räntan. Vidare gäller det ett pris och lönestopp. Sedan en annan sak. Om man skall börja vidta åtgärder, gäller det gamla ordspråket att man skall sopa rent för egen dörr. Kanske vi skall börja sopa här inne, för vi här har roffat åt oss i åratal på skattebetalarnas bekostnad genom orättvisa pensionsförmåner. Och för att inte tala om alla fallskärmsavtal! Det går faktiskt att konfiskera dessa med hjälp av avtalslagen, 36 § handelsbalken, om jag minns rätt. Det går alldeles utmärkt. Varför görs då inte det? Nej, ni är så rädda, ja, mer eller mindre fega. Ni håller varandra i handen och är så involverade i detta spel. Jag skulle faktiskt kunna stå här resten av kvällen och tala om åtgärder. Men risken finns då att det kommer en och annan groda, eller t.o.m. en krokodil, utfarande. Därför är det väl lika bra att lägga av för denna gång. Men tro inte att jag kommer att glömma det här! Jag skall minsann jaga er, så det blir fart på er. Jag kan upplysa er om att jag håller på och undersöker Olof af Forselles-affären, och den är inte rolig. Men det är kanske där det hela började -- Ja, jag får väl önska er lycka till. Egentligen skulle jag yrka på avslag. Men det vågar jag inte, för då kanske ytterligare någon nydemokrat hoppar av. Vi får väl se vad som händer. Vi kör på. Jag hoppas att det blir en trevlig jul, och jag hoppas också på nya, friska takter.